Herr talman! Jag hade ett slag hoppats och trott att Grethe Lundblad skulle ersätta de socialdemokrater i skatteutskottet som inte velat ställa upp i debatten här i kväll, men så blev inte fallet. Grethe Lundblad angrep emellertid moderaterna på åtskilliga punkter, och det föranleder mig att gå i svaromål. Hon talade bl.a. om att vi har gjort oss skyldiga till en felaktig historiebeskrivning. Ja, det skall en representant för det parti säga vars ordförande vid regeringsskiftet 1976 sade att de borgerliga partierna kom till ett dukat bord. Inget påstående under hela efterkrigstiden har väl varit felaktigare. Grunden till de dåliga ekonomiska förhållandena när den borgerliga regeringen tillträdde 1976 var det tvååriga löneavtal som hade träffats strax innan. Den socialdemokratiska regeringen ville nämligen för död och pina undvika ett ettårigt avtal så att man fick en ny lönerörelse valåret 1976. Då skulle nämligen ombudsmännen ut och tala för socialdemokratisk politik och inte om löner. På det viset fick vi en lönekostnadshöjning på ca 40 90, vilket var långt utöver vad våra resurser medgav. Det bäddade för de stora problem som sedan har visat sig i svensk ekonomisk politik. Grethe Lundblad kritiserade sedan moderaterna därför att vi anmärker på rundgången i systemet med skatter och avgifter. Låt mig ta ett enda exempel. Jag fick ett brev från en företagare i Grethe Lundblads och mitt eget hemlän, Malmöhus län. Han hade en beskattningsbar inkomst på 30000 kr. För det fick han betala ungefär 6 000 kr. i skatt, men därtill kom 10 000 kr. i sociala avgifter. På en beskattningsbar inkomst på 30000 kr. det året hade han alltså en slutlig skatt på över 16 000 kr. Han var tvungen att gå till det sociala för att få pengar till skatten. Det är en sådan rundgång som vi med till alla buds stående medel vill bekämpa. Grethe Lundblad säger också att man från moderat håll påstår att ordet politisering är ett varningsord. Ja, det är det. Vi tror nämligen att den enskilda människan mycket bättre klarar av många problem utan politisk inblandning. Det är därför vi arbetar för en större frihet för den enskilda människan.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära någon replik här. Grethe Lundblads information om inflationen var emellertid av den karaktären att jag måste göra en kommentar. Grethe Lundblad gjorde en jämförelse i tiden, men det hade enligt min mening varit mer relevant om hon hade jämfört inflationen i Sverige med inflationen i jämförbara länder. Då hade hon kommit till helt andra slutsatser vad gäller inflationsbekämpningen. Nu valde hon som sagt att tala om inflationen i Sverige och redovisade då helt riktigt att lönekostnaderna har mycket stor betydelse i sammanhanget. Hon nämnde också den stora vikt som det har att inga löneavtal som träffas höjer lönerna med mer än 4 96. Därför bör de av Knut Wachtmeister nämnda lönekostnadshöjningarna på 40 90, som kom strax före regeringsskiftet 1976, vara en tankeställare. Hade de lönekostnaderna ingen betydelse för den inflation som följde därpå? Självfallet hade de det.
Herr talman! Grethe Lundblad upprepar kritiken mot de borgerliga partiernas regeringsinnehav 1976-1982 — vi har hört detta många gånger förut. Jag vill också gärna upprepa vad jag har sagt tidigare: Läs riksdagsprotokollen från de första månaderna sedan den borgerliga regeringen hade tillträtt. Då talade de socialdemokratiska riksdagsledamöterna om i frågor och interpellationer hur situationen var. Eftersom det är era egna representanter som har sagt det, måste man väl ta hänsyn till detta. Dessutom vet vi allesammans att hela västvärlden drabbades av en lågkonjunktur under den borgerliga regeringsperioden, och det satte sina spår hela vägen. När Grethe Lundblad sedan talar om intresset för ökad satsning på forskning och utveckling, är detta glädjande. Men lägg märke till att det är inte mer än någon månad sedan socialdemokraterna röstade emot och med vpk:s hjälp tog bort det forskningsavdrag som näringslivet så varmt uttalat att man ville ha kvar.

Herr talman! Knut Wachtmeister vill att jag skall tala om hur det var när de borgerliga kom till makten 1976. Vad jag angrep i mitt anförande var uttalanden som gjorts här i kammaren i dag. När Ulf Adelsohn beskrev hur inflationen hade stigit oerhört under den socialdemokratiska regeringsperioden, ville jag gärna visa att den steg ännu mer när de borgerliga regerade. Där har jag stöd av all offentlig statistik. De borgerliga kom till ett dukat bord, men Knut Wachtmeister och Stig Josefson vill tala om det löneavtal som hade träffats. Jag hoppas att vi fortfarande kan vara överens om att löneavtal är det organisationernas sak att träffa, och det skall vi inte lägga oss i. Att de avtal som träffats många gånger får följder är naturligtvis någonting som vi politiker får ta hänsyn till, men just därför är det väldigt viktigt att vi kan hålla inflationsutvecklingen nere, så att inte de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna tvingas att sluta avtal som innebär stora nominella löneökningar för att kompensera en prisutveckling som har skenat i väg. Det är oerhört viktigt att den socialdemokratiska regeringen nu har lyckats hålla inflationen tillbaka och att politiken har den inriktningen att man skall hålla inflationen kring 4 96. När det talas om rundgång i fråga om skatter och bidrag tycker jag att det är stötande att beskriva fördelningspolitiken på det sättet. Knut Wachtmeister nämnde en företagare som skulle betala sina sociala avgifter. Jag vet att det kan bli stora belopp i sådana fall, men här gäller det ju avgifter som alla löntagare måste betala — de måste betala till sin pension och till sin sjukförsäkring. Jag nämnde barnfamiljerna, och i det sammanhanget tycker jag att det är stötande att tala om rundgång, för vi vill ju åstadkomma en bättre fördelning människor emellan. Det hoppas jag att också moderaterna avser med sin familjepolitik, som snart skall diskuteras här. Jag vill gärna säga till Stig Josefson att jag inte har försökt försköna den senaste tiden. Jag har beskrivit vad den offentliga statistiken visar för den borgerliga regeringstiden och för de senaste två åren, och vad jag har angripit är de uttalanden som era partiledare har gjort tidigare i dag. Jag skulle vilja vädja till er att tala om för era partiledare att de inte skall glömma bort att nämna vissa siffror när de står här i talarstolen utan verkligen beskriva hur det var både före och efter regeringsskiftet. Jag är medveten om att man har tagit bort avdraget för forskning och utveckling, men Stig Josefson vet lika väl som jag att det skall komma en proposition om forskningspolitiken i dagarna, och den kommer att ta upp dessa frågor.

Herr talman! Det var synd att inte Grethe Lundblad sade till Olof Palme 1975 att staten inte skulle lägga sig i avtalsrörelsen, för det var just vad staten gjorde den gången. Vi fick ett tvåårigt avtal som var alldeles för högt. Staten som arbetsgivare gjorde upp inom den offentliga sektorn, som därmed blev löneledande, och sedan fick näringslivet följa med. Det var det fundamentala misstaget. Grethe Lundblad säger också att man måste skydda de svaga och inte kan bortse från rundgången skatter-avgifter. Vårt familjepolitiska skatteförslag är just ägnat att stödja de svaga i samhället, dvs. barnfamiljerna. Därmed minskar man också rundgången skatter-bidrag. Jag tror att svenska folket inte vill vara så bidragsberoende som det är i dag. Jag tror att man hellre tar lägre skatt och mindre bidrag för att själv få avgöra hur man skall placera de pengar man får över sedan skatten är betald. Så till forskningsavdraget. I oppositionsställning krävde socialdemokraterna häromåret högre forskningsanslag och högre bolagsskatt. Nu när man har kommit i regeringsställning slopar man forskningsoch utvecklingsavdraget och sänker bolagsskatten. Det är egendomligt att man kan göra en sådan helomvändning när man väl har kommit i regeringsställning. Det skulle vara intressant att höra Grethe Lundblads förklaring till det.
Herr talman! Vad jag vände mig mot i min förra replik var den skönmålning som Grethe Lundblad gjorde av förhållandena i vårt land 1976. Jag tror att det är värdefullt att man ser realistiskt på hur verkligheten var vid den tidpunkten. Sedan säger Grethe Lundblad att devalveringen har lyckats. Ingen skulle vara gladare än jag, om man verkligen kunde säga detta, men jag tror att man skall vänta och se vad årets avtalsrörelse kommer att innebära, för det är först då man kan se klart hur effekten blivit av devalveringen. Vidare sägs att det kommer en proposition om stimulans av forskningen. Har man verkligt intresse för forskningen, då borde den föreligga innan man beslutar att ta bort forskningsavdraget.
Herr talman! Vi skall tala om hur det var före 1982, då socialdemokraterna kom tillbaka, säger Grethe Lundblad. Men själv glömde hon faktiskt att göra den jämförelse med lönekostnaderna som jag nämnde — den över 40-procentiga höjning som vi hade och hur den spelade in på inflationen. Jag vill bara kort påminna Grethe Lundblad om att inflationen i Sverige under den tid då vi hade borgerliga regeringar mycket grovt räknat var lika med jämförbara länders. I dag är inflationen i Sverige ungefär dubbelt så hög som i jämförbara länder.
Herr talman! Jag vet att man i stat och kommun har gjort upp med löntagarna. Men vi har ju överlämnat åt ett speciellt verk, nämligen arbetsgivarverket, att föra förhandlingarna, och jag tycker inte att vi skall lägga oss i frågan. När det gäller hjälp till barnfamiljerna tror jag att det är väldigt viktigt att tänka på att inte alla barnfamiljer har det lika illa. Jag skall inte lägga mig i den familjepolitiska debatten i övrigt, men när man skall utforma stödet till barnfamiljerna är det väsentligt att man inte glömmer bort att en av de reformer som på sin tid kom till just för barnfamiljer med låga inkomster och stora hyreskostnader, nämligen bostadsbidraget, har minskat oerhört under den borgerliga regeringstiden. Till slut skulle jag till alla talare vilja säga följande: I mitt anförande jämförde jag ekonomin när det gäller inflationen, statsskulden och liknande under den borgerliga regeringsperioden 1979-1982 med den utveckling som har varit det senaste året. Jag tycker att det är bäst att ta de aktuella siffrorna. Jag har försökt att jämföra de två perioderna. Jag har kunnat visa att en del av de uttalanden som gjordes i förmiddags av partiledarna när det gäller historieskrivningen inte har stöd i den officiella statistiken. Utvecklingen har inneburit att inflationen här i landet gått ned. Även om vi iår ligger högre än i vår omvärld, är jag säker på att den bestämda politik som f.n. förs och inriktningen på att verkligen pressa ned inflationen — något som inte alltid tas emot med glädje av olika grupper — skall leda till att vi kommer att ligga i jämnhöjd med andra länder i fråga om inflationstakten. Det är riktigt att ta de aktuella siffrorna. I förmiddagens debatt gjordes jämförelser mellan den borgerliga regeringstiden och det sista året under det socialdemokratiska regeringsinnehavet. Den historieskrivningen var helt felaktig. Det är klart att man måste vänta några år för att se om devalveringen har lyckats. Men både industrin — och då speciellt exportindustrin — och många organisationer erkänner i dag oförbehållsamt att devalveringen har lyckats. Men jag förstår att det är svårt att i denna kammare få samma erkännande.

Herr talman! En regering har det privilegiet att kunna ta initiativ och att ha initiativet i sin hand. Men när det gäller familjepolitiken måste jag säga att den socialdemokratiska regeringen helt har tappat initiativet. I stället befinner sig regeringen helt på defensiven, helt utan förslag, trots deklarationer som gjorts inte minst från socialminister Sten Anderssons sida. Man är så mycket på defensiven att varken socialministern eller biträdande socialministern är närvarande vid en familjepolitisk debatt där de frågor som är så betydelsefulla i dag berörs. Samtliga borgerliga partier har lagt fram familjepolitiska förslag, men regeringen står tomhänt. Det är dagens situation. Det innebär att socialdemokraterna inte har något förslag till denna vårriksdag. Då är frågan huruvida den socialdemokratiska regeringen tänker hoppa på det tåg som finns — eller vad regeringen skall göra. Familjepolitiken diskuterades mellan partiledarna i dag, och centerns partiledare Thorbjörn Fälldin redovisade mycket ingående det förslag som vi har lagt fram i en familjepolitisk motion. Där föreslår vi en direkt höjning av barnbidraget med 600 kr. och en höjning av flerbarnsstödet med 400 kr. som skall utgå fr.o.m. andra barnet. Detta är ett konsumtionsstöd som skall utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan barnfamiljer och icke barnfamiljer. Skattefrågan har vi också tagit upp i vår motion. Vi har begärt att skattereduktionen för hemmamakar och ensamföräldrar skall höjas till 4000 kr. Den är på 1800 kr. i dag. När den infördes i början av 1970-talet var den ungefär 30 26 av basbeloppet. Då kan ni själva räkna ut vad det egentligen skulle vara i dag, men vi har begärt detta. När det gäller vården återkommer vi med vårt förslag om en vårdnadsersättning och att den period under vilken ersättning utgår skall byggas ut ytterligare med sex månader. Den är i dag tre månader. Jag lyssnade för en stund sedan på Ingegerd Troedsson, när hon ställde frågor till Evert Svensson. Hon undrade om Evert Svensson och socialdemokraterna tycker att det skall vara så, att de ungefär två tredjedelar av barnfamiljerna som själva vårdar sina barn eller ordnar sin barnomsorg inte skall få någonting, medan de som har kommunal barnomsorg får ganska stora belopp. Då tänkte jag på att jag har suttit så länge i riksdagen att jag har varit med när vi från centerns sida har ställt samma frågor inte bara till socialdemokraterna utan även till moderaterna, då moderaterna och socialdemokraterna var de absolut främsta motståndarna till någon form av vårdnadsersättning. Sedan ett antal år är moderaterna med på vårdnadsersättningen. Nu är det bara socialdemokraterna kvar, om jag räknar bort kommunisterna. Då är det rätt intressant att erinra om följande, som jag tidigare har sagt till Sten Andersson. Barnbidraget infördes i mitten av 1940-talet. Det var ett centerförslag som sedan socialdemokraterna ställde sig bakom — och alltjämt stöder. När det sedan gällde flerbarnstillägget var socialdemokraterna absoluta motståndare, men så småningom accepterade ni också detta. Vi slogs, Evert Svensson, flera år i riksdagen för statsbidraget till familjedaghem. Ni var motståndare, men gick till slut även med på det. Ni har sannerligen icke varit några pådrivare i familjepolitiska frågor. Ni har varit nej-sägare. Men jag är övertygad om att ni så småningom även kommer att tvingas att acceptera vårdnadsersättningen. Om ni menar något med talet om rättvisa mellan barnfamiljerna måste ni acceptera arbetets värde även i denna fråga. Jag skall inte gå in mera på familjepolitiken, men jag kanske återkommer till den efter Evert Svenssons anförande. Jag skall i stället litet kortfattat ta upp två andra frågor. Den ena är kampen mot drogerna. Hur är situationen där i dag? Jag vågar säga att den uppföljning som har gjorts efter 1977 och 1978 års beslut i alkoholpolitiska frågor och om narkotikapolitiken har gett ett positivt resultat. Informationen i skolorna och till ungdomarna har varit framgångsrik. Vi har kommit därhän att ungdomarna och huvuddelen av svenska folket i dag vet att drogerna är ett problem. Det är detta arbete som vi måste fortsätta. Jag tycker att regeringens opinionsbildande verksamhet har kommit av sig. Det är faktiskt tyst från regeringssidan när det gäller den opinionsbildande verksamheten i kampen mot drogerna. Det enda som den senaste tiden har kommit ut från regeringskansliet är finansministerns önskan att få köpa folköl på kvällstid. Jag menar att vi måste kämpa mot drogerna. En gång i tiden hade vi en stor folksjukdom i det här landet. Det var tuberkulosen. Vi ställde alla upp och försökte medverka till att den skulle utrotas, och vi lyckades väl också. Det var ett stort folkligt intresse. Jag minns när skärmbildsundersökningarna kom. Människor ställde upp. Då var det inte fråga om att ”Storebror ser dig” när man krävde att människor skulle låta sig skärmbildsundersökas. Storebror var ju inte uppfunnen då. George Orwell hade inte skrivit sin bok, och svenska massmedier hade inte funnit på ett sådant ord. Men om vi i dag går ut och säger att i samband med läkarundersökning bör vi kunna göra GT-test, då blir det genast stora rubriker — då ”ser Storebror dig”. Nej, vi måste se på det förhållandet att en stor del av svenska folket har alkoholproblem och att det i dag belastar den svenska sjukvården med oerhört stora belopp, och vi måste verkligen angripa detta problem. Det kan vi inte göra om vi inte försöker att gemensamt hjälpas åt. Därmed är jag inne på sjukvården. Jag skall säga några ord om den diskussion som har varit och som pågår när det gäller privat och offentlig sjukvård. Från centerns sida anser vi rent principiellt att det inte är bra med monopol. Vi menar att det inom de servicesektorer som i huvudsak bedrivs som offentlig verksamhet behövs privata inslag, inte minst som en praktisk revision som kan ligga till grund för en ekonomisk jämförelse. Det kan aldrig vara en huvudfråga vem som utför vårdarbetet. Det viktigaste är ju att det totala vårdutbudet får en rättvis fördelning inom landet och att de vårdbehövande får en god vård. I allt kärvare ekonomiska situationer, med vårt stora offentliga budgetunderskott, blir det viktigare att offentliga medel används på bästa sätt. En del talar för att välskött privatvård i dag kan utföras till lägre kostnad. Det finns olika orsaker till det. Ibland beror det på att den privata vården inte har offentligvårdens jouravtal för läkare, och oftast har man lägre lokalkostnader. Den privata vården har också en mer normal volym när det gäller fackliga sammanträden, som också tar sin del av kostnaderna. Därtill kommer att den offentliga administrationsapparaten i sig tycks alstra en byråkrati och mängder av sammanträden. Det finns här också vissa fördelar. Sammanfattningsvis vill jag säga att vi behöver privata vårdgivare, såväl inom hälsovården som inom tandvården: Men det är också viktigt att se till att de privata inslagen i vården inte byggs ut på det sättet att privatpraktiker och fritidspraktiker tar hand om de enklaste: bitarna. Samarbetet måste omfatta exempelvis jourverksamhet under helger samt bemanning av svårbesatta läkarstationer i glesbygd, det är också viktigt. Även det förebyggande arbetet, som vi äntligen har fått in i sjukoch hälsovården, måste komma med här. Därför vill vi från centerns sida klart avvisa alla propåer om att helt avskaffa landstingen och privatisera all vård. Det är en hasard med gamla och sjuka, och det vill vi från centerns sida inte medverka till. Utvecklingen måste bygga på samverkan mellan privata och offentliga vårdgivare, och samhället måste ha det yttersta planeringsansvaret, så att vi får en god hälsovård. Men då kommer vi också in på den ekonomiska sidan, och den är inte oviktig. Den offentliga vården finansieras ju i huvudsak med skatter som varje landsting eller landstingsfri kommun fastställer och också till en viss del av socialförsäkringssystemet. Det privata läkarutbudet är inte helt privat; det finansieras till stor del: via socialförsäkringen. Såväl privatsom offentliganställda läkare tar dessutom ut avgifter för sitt utbud. Men om man inom vissa landstingsområden har ett stort utbud av privat vård, innebär det att denna belastar socialförsäkringssystemet, och man har då möjlighet att ta ut en lägre landstingsskatt. De landsting däremot som kanske inte har någon privat sjukvård —t.ex. i en glesbygd, där det inte finns samma intresse av att etablera en sådan — måste ta ut en högre skatt. Vi har tagit upp detta i motioner, för vi menar att det är en viktig fråga i den här diskussionen. Herr talman! Jag har velat anföra dessa synpunkter, och jag hoppas att vi skall få föra en fortsatt debatt om familjepolitiken med socialdemokraterna.

Herr talman! Diskussionen om familjepolitiken har skjutit fart på allvar — äntligen, skulle man kunna säga. Vi diskuterar emellertid nästan bara problemen när vi tar till orda i den familjepolitiska debatten. Låt det därför bli sagt, och bli sagt ofta, att barnen framför allt är en glädjekälla i livet, att de är vår framtid —f. ö. den enda vi har. Ger vi våra barn en trygg uppväxt och en god start, skapar vi samtidigt förutsättningar för ett bättre samhälle. De sjunkande födelsetalen i vårt land tyder på att många tvekar inför att föda och fostra barn, i synnerhet flera barn. Vi har anledning fråga oss vad det beror på. För mig känns det främmande att via propaganda söka påverka kvinnorna att föda fler barn. Det får aldrig bli en plikt att föda barn. Varje barn måste vara efterlängtat. Men vi bör se de låga födelsetalen som en signal om att vårt samhälle inte är så barnvänligt som det borde vara. Om arbetslivet fungerade bättre, om det fanns tillgång till barnomsorg, om det ekonomiskä stödet var tillräckligt, om fler pappor tog sitt föräldraansvar och om samhället var bättre anpassat till barns behov över huvud taget, då skulle en del av den ängslan för att bli förälder som nu finns minska och uppgiften för dem som redan är föräldrar bli lättare. Nr 71 Samtidigt är det uppenbart att dessa brister nog inte är de enda orsakerna Onsdagen den till de låga födelsetalen. En viktig förklaring till det minskade barnafödandet 1 februari 1984 står säkert att finna i andra, icke-ekonomiska faktorer. Attityderna till familj, barn och hemarbete måste förändras. Barn måste betraktas som en tillgång, inte en börda. Hemarbetet måste vila på bägge föräldrarna. Detta kräver inte bara politiska reformer, utan framför allt attitydförändringar via opinionsbildning. Itider av ekonomisk obalans och åtstramning blir det allt viktigare att söka fördela bördor och välstånd rättvist. Risken är överhängande att det nödvändiga sparandet i statens utgifter får bäras av dem som redan har det besvärligt. Viljan till omprövning måste vara stor. Prestigelåsningar och konservatism kan bli ett hot mot dem man vill skydda. Barnfamiljernas situation kräver en sådan förutsättningslös granskning. Det stöd vi i dag ger till barnfamiljerna är omfattande, men också svåröverskådligt och för många direkt omöjligt att överblicka. Skatter, bidrag, avdrag och avgifter flätas in i varandra till ett enda virrvarr. Därtill har många hamnat i en situation där försök att förbättra sin ekonomi med eget arbete omöjliggörs av skatter som stiger och bidrag som faller bort. Det är ett oeftergivligt krav att den enskilde skall kunna förstå vad som händer med den personliga inkomsten vid en löneförhöjning. Och det måste | löna sig för den som får chansen att med eget arbete förbättra familjens ekonomi. I En reform av familjestödet är därför nödvändig. Den kan nog inte ske i ett | slag, men ett första steg måste tas nu. En förbättring kan bara ske genom omfördelning. Att öka stödet till barnfamiljerna till priset av större budgetunderskott eller högre skattetryck skulle vara en björntjänst. Den | sortens hjälp skulle de snabbt få betala tillbaka i form av högre priser, högre räntekostnader, högre arbetslöshet osv. Det är bara om vi är beredda att säga till andra grupper att ni får acceptera en viss åtstramning för att barnfamiljerna skall kunna hjälpas som det är möjligt att någorlunda varaktigt ge barnfamiljerna en förbättring. Det är lätt att visa att en sådan politik är rättvis. Klyftan i välstånd mellan | familjer utan och familjer med barn är stor. Särskilt flerbarnsfamiljerna har det jobbigt att få pengarna att räcka till det nödvändigaste. När bostad och mat och barnens kläder och annat livsnödvändigt är betalt, är pengarna ofta slut — om de ens räcker så långt. Det finns naturligtvis undantag. Och det är lätt att säga att man väl får rätta mun efter matsäcken. Men hur gör den familj som bor i en nyproducerad bostad, har tre barn i den ålder då de äter som | mest och sliter kläder som värst och där kanske arbetslösheten reducerat familjeinkomsten? Folkpartiet har mot denna bakgrund lagt en familjepolitisk motion, där vi föreslår att barnbidraget räknas upp mest för flerbarnsfamiljerna och att ett avdrag om 2000 kr. på skatten införs. Också andra oppositionspartier har lagt förslag som har många beröringspunkter med detta. Det var en stor besvikelse att inte budgetpropositionen innehöll någon 151 förbättring för barnfamiljerna. Den besvikelsen blev inte mindre när det visade sig att den förteckning över kommande regeringsförslag som riksdagen fått inte upptog någon proposition om detta. Nu har vi emellertid gott hopp om att det endera kommer ett förslag eller att vi på annat sätt ändå kan bli överens om en förbättring för barnfamiljerna. Jag menar att det är angeläget att vi anstränger oss i den riktningen. En reformering av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna måste baseras på vissa mål och principer för samhällets familjepolitik. Enligt folkpartiets mening bör familjens ställning stärkas. De viktigaste delarna i barnens uppfostran sker inom familjen. Brister i det avseendet kan aldrig helt uppvägas av fostran och utbildning utanför familjen. Föräldrarna har därför det grundläggande ansvaret för barnens uppfostran. Samhällets familjepolitik skall underlätta för föräldrarna att ta och bära detta ansvar — inte att överta det, men vi kan underlätta det ansvaret och den uppgiften för föräldrarna genom att ge dem ett bättre ekonomiskt stöd än det de har i dag. Herr talman! Efter en lång följd av år med oavbrutet stegrad alkoholkonsumtion kunde en ny tendens registreras under de sista åren av 1970-talet och hittills under 1980-talet. På sex år — sedan 1977 — har konsumtionen sjunkit med 18-19 92. Mycket talar för att en viktig del av förklaringen till denna glädjande utveckling är de alkoholpolitiska beslut som riksdagen fattade 1977. Däri låg bl.a. att använda priset på alkohol mer aktivt för att sänka konsumtionen. Så långt man vet är priset på alkohol ett av de effektivaste instrument som står till förfogande för att påverka konsumtionsnivån. Också den med statsmedel stödda informationen i alkoholfrågor fick med riksdagens beslut en klarare inriktning på de risker som är förknippade med allt bruk av alkohol, inte bara med missbruk. Det torde sålunda finnas ett samband mellan den inriktning alkoholpolitiken fick genom 1977 års riksdagsbeslut och den konstaterade minskningen av alkoholkonsumtionen. Vilka åtgärder som varit mest effektiva kan emellertid diskuteras. Det kan också finnas ett samband mellan andra förändringar i samhället under de här åren, t.ex. sänkta reallöner och utvecklingen av alkoholkonsumtionen. Det är därför angeläget att — så långt det låter sig göras — söka fastslå de närmare sambanden mellan alkoholpolitikens medel och konsumtionsförändringarna. En uppföljning och utvärdering av den förda alkoholpolitiken är därför nu påkallad. Folkpartiet föreslår i vår alkoholpolitiska motion att beslutet från 1977 utvärderas och att de slutsatser som man kan dra av den utvärderingen läggs till grund för det fortsatta arbetet. För att de resultat som uppnåtts under senare år skall bli bestående krävs ett fortsatt mycket medvetet arbete mot alkoholskador och för att behålla konsumtionen på nuvarande nivå eller helst minska den. Det finns fortfarande mycket starka humanitära, sociala och ekonomiska skäl för att fortsätta pressa tillbaka totalkonsumtionen. Det finns nämligen ett klart samband mellan bruket av alkohol och missbruket. Och det finns ett klart samband mellan konsumtionsnivån och antalet skador. Om den totala alkoholkonsumtionen fördubblas leder detta inte till en fördubbling av alkoholskadorna utan en fyrdubbling. Det stora tryck på sjukvården som alkoholskadorna innebär kan antas vara effekter av den höga alkoholkonsumtion som vi hade under 1960-talet och i början av 1970-talet, i kombination med alkoholdebut vid låg ålder. Den minskade totalkonsumtionen och de förändrade attityderna till alkohol bland ungdomar kommer omvänt att ge positiva effekter i framtiden. När vi känner detta samband är det skada att vi inte har satt upp ett mer preciserat mål för en fortsatt sänkt alkoholkonsumtion. Om medlen i alkoholpolitiken skall bli så effektiva som möjligt måste de kunna relateras till ett bestämt mål. Annars riskerar man att förlora orienteringen och bli offer för slumpens nycker. Endast en allmän, oprecis sänkning av konsumtionen är det mål som nu gäller. Ett argument mot att fixera ett mål har varit att vi inte känner den totala konsumtionen, och det är sant. Men om vi sätter oss före att få ner försäljningen via monopolets butiker, får det naturligtvis inte ske till priset av t.ex. ökad hembränning eller smuggling. Det sunda förnuftet skall inte kopplas bort därför att arbetet bedrivs målmedvetet och planerat. Fördelen med ett kvantifierat mål är att medlen kan rangordnas utifrån hur effektivt de leder fram till målet. Ett mål i sig gör naturligtvis ingen nykter. Men medlen inom nykterhetsvård och alkoholpolitik skulle kunna väljas med större säkerhet. Den utvärdering av 1977 års beslut som jag har uttalat mig för här bör också inkludera uppgiften att lägga fram förslag om en precisering av målet för minskad totalkonsumtion under t.ex. en femeller tioårsperiod. En minskning med ytterligare 20 26 av konsumtionen under en tioårsperiod borde vara möjlig. Herr talman! I vår alkoholpolitiska motion har vi anvisat skilda vägar för att minska alkoholens negativa verkningar i samhället. Vi hyser förhoppningar om att vi skall kunna få sådan uppslutning kring dessa förslag att de skall kunna utgöra effektiva medel i kampen mot alkoholskadorna — vårt största sociala problem.

Herr talman! Jag har först att tala om att socialminister Sten Andersson inte har möjlighet att delta i debatten i kväll på grund av uppgifter utanför landets gränser. Han beklagar att han inte kan vara närvarande här. Det hela blir inte bättre av att han inte heller förra året kunde delta. Hans resa har alltså omöjliggjort detta. Även förra gången rörde det sig om uppgifter som han inte kunde bestämma över. Jag skall börja med att tala om alkoholpolitiken. Ingemar Eliasson begärde en utvärdering. Det är klart att detta är en sak som man kan fundera över och ta upp till allvarligt övervägande, men jag är, herr talman, en aning skeptisk mot sådana utvärderingar. Hur som helst skulle man komma att hänvisa till utvärderingen och dess resultat, och det skulle då inte göras vad som bör göras. I höst kommer det emellertid att läggas fram en alkoholoch narkotikapolitisk proposition. Frågan behandlas alltså i departementet. Vi återkommer således, om inte förr så i höst. Jag tycker emellertid att det är viktigt att framhålla att vi från mitten av 1970-talet har haft en glädjande utveckling med tanke på sänkningen av den totala alkoholkonsumtionen. Redan nu finns det också indikationer på att skadorna har minskat i omfattning, även om man är på det klara med att det här alltid rör sig om en eftersläpning. Det har emellertid ägt rum en klar förbättring. Alkoholpolitiken är ju oerhört svår. Det finns så mycket tyckande på detta område. Även om man kan hålla med om att de vetenskapliga undersökningarna är riktiga, vilket f. ö. inte alltid är fallet, tycker folk ändå litet grand på sitt sätt. Det finns alltså oerhört många synpunkter. Jag tycker dock att det är viktigt att understryka att vi är eniga om att priset är det instrument som vi skall använda för att få ned konsumtionen. Det har visat sig att detta är en riktig politik. Konsumtionen har sjunkit på ett sätt som saknar motsvarighet i andra länder. Man skall kanske komma ihåg att detta också hör ihop med löneutvecklingen. Det är klart att när folks standard försämras drar de in på alkoholkonsumtionen. Den sämre standarden kan åtminstone ha det goda med sig att det blir en bättre utveckling på alkoholområdet. En sak som jag tycker man bör se på är alkoholreklamen. Vi har fattat ett beslut, men detta kringgås. Det har förts en diskussion om ransonering, men vi avvisar tanken på en sådan. Kanske bör vi emellertid fundera på om legitimering skulle kunna hjälpa. För min del tänker jag inte minst på det faktum att det finns en gräns vid 20 år som hålls dåligt. Kanske kunde vi råda bot på missförhållandet på det nämnda sättet. Vi borde måhända ha en alkoholbeskattning som om möjligt i högre grad än hittills ligger så att säga i linje med alkoholens berusningseffekt. Dessutom bör vi se över hemtillverkningen av vin. Dels är det egentligen fråga om hembränning, dels får ju finansministern mindre skatt, vilket ju måste beklagas i de här tiderna. Sedan skall jag, herr talman, göra de flesta besvikna som har talat före mig och inte gå in på de frågeställningar som varit uppe och de diskussioner som förts här tidigare. Jag gör förste vice talmannen besviken genom att inte svara på hennes frågor — och jag gör det av en speciell anledning. Det har väckts flera motioner på familjepolitikens område, och socialutskottets värderade ordförande har kallat till ett informellt sammanträde med företrädare för de övriga partierna. Till att börja med var det en fråga om hur motionerna rent tekniskt skulle handläggas i socialutskottet, men det växte snabbt ut till en stor politisk affär. Och vare sig det är en stor fråga eller en teknisk fråga med större politiskt innehåll är det klart att man kommer om man blir kallad. Det tillhör hövligheten i det politiska livet. Stödet till barnfamiljerna rör inte bara det allmänna barnbidraget och barnomsorgen, som vi har att handlägga i socialutskottet, utan det omfattar — såsom också framgått av debatten — frågor om skattesystemet, livsmedelssubventionerna, bostadskostnaderna osv. Det är alltså en hel räcka av frågor, och man kan i debatten ge med ena handen och ta med den andra — och detta med råge. Man måste alltså veta hur det hela slår. Man måste ha den totala bilden av familjepolitiken och av hur de olika förslagen slår. Hur ser totalbilden ut? Det är alltså det viktigaste att veta. Jag har därför å den socialdemokratiska gruppens i socialutskottet vägnar begärt en bred analys av de olika förslagen. Det är först när vi ser denna helhetsbild som vi i vårt utskott kan plocka in de olika bitar som vi har att behandla. Det är, som jag har sagt, barnfamiljernas totala situation som det gäller. Vad förslår 300 kr. i höjt barnbidrag om man å andra sidan höjer hyran genom olika åtgärder med över 1000 kr. i månaden? De andra partierna har gått med på vår begäran. Först då analysen gjorts kan vi i utskottet ta upp de enskilda frågor som gäller barnbidragshöjning och statsbidrag till barnomsorgen och som ligger inom vårt kompetensområde. Vi behöver litet tid till detta. Jag vill inte gå in på debatten om förslagen förrän vi har denna analys. Det kanske kan sägas av dem som är mer i farten än jag är att det är defensivt, men har vi nu kommit överens om att göra denna analys innan vi tar debatten bör vi också invänta resultatet. Dessutom sker en interdepartemental utredning i regeringen under ledning av statssekreterare Sture Korpi. Enligt vad han har sagt kommer utredningen att lägga fram sitt förslag i månadsskiftet februari-mars. Gången är alltså att analysen skall föreligga till vårt sammanträde den 21 februari, och slutjustering i utskottet är beräknad att ske den 13 mars. Det är den tidtabell som utskottet har att arbeta efter, och vi får se hur vi klarar ut det hela. Vi har sagt från vårt håll att det finns element i de olika förslagen som vi är beredda att diskutera. Vi kan redan nu se att en del motioner som helhet slår fel, men det finns alltså delar i förslagen som vi är beredda att diskutera. Vi eftersträvar också en bred politisk lösning om det är möjligt att nå en sådan. Vi utgår alltså som en självklarhet från att barnfamiljernas situation måste förbättras. Vi utgår vidare som en självklarhet från att den förbättringen måste finansieras. Budgetläget är bekymmersamt nog ändå efter de borgerligas sex år i regeringen. Och vi tänker inte lättsinnigt breda på budgetunderskottet. Till sist, herr talman, vill jag citera vad socialutskottets majoritet strax efter regeringsskiftet uttalade i ett betänkande som antogs av riksdagen. Det är socialutskottets betänkande 1982/83:12 s. 6. Jag vill citera det därför att jag menar att det är den grund som vi står på. Vi skrev där: ”För det fortsatta reformarbetet inom familjepolitiken krävs därför en helhetssyn.

Vi är f. ö. i dag rädda att ställa ut växlar till barnfamiljerna som vi sedan kanske inte kan lösa in. Men vad jag här har sagt innebär att vi anser att vi självfallet måste förbättra situationen för barnfamiljerna och att vi är beredda att diskutera detta med de andra partierna.
Herr talman! Evert Svensson var rädd att han gjorde mig besviken genom att inte svara på mina frågor. Ja, det var då verkligen ett understatement! Jag är inte bara besviken — jag är faktiskt riktigt förskräckt över att Evert Svensson inte ens vill göra en ansats att svara på mina frågor. Vad jag begärde svar på var inte med vilka medel man skulle åstadkomma en förbättring för barnfamiljerna, utan det var vilka mål vi skall eftersträva. Jag tycker det skulle vara otroligt enkelt för den som vill åstadkomma en förbättring på detta område att som svar på min andra fråga t.ex. säga: Det är väl självklart att det är orimligt att allt fler av de familjer som föder och fostrar de barn som vårt land säger sig behöva skall hamna i fattigdomsfällan. Det måste självfallet vara ett av våra viktigaste mål att göra det möjligt för de föräldrar som vill ha flera barn att ha det, utan att därför hamna i fattigdomsfällan, utan att råka i en situation där de inte har någon valfrihet på det ena eller andra området. Jag tycker det skulle vara fullständigt självklart att också säga att det inte kan vara rimligt att familjer som betalar flera gånger mer i skatt än de får tillbaka i bidrag skall behöva stå och stampa och begära socialbidrag. Jag tycker det skulle vara fullständigt rimligt att säga att vi självfallet måste underlätta för familjer som vill välja andra och billigare former av barnomsorg än den kommunala att göra detta. Då får vi ju ut mycket mera barnomsorg av knappa resurser! Då kan flera välja. Inte ens det var Evert Svensson beredd att svara på. Naturligtvis tycker jag också att det hade varit mycket lätt att säga att existensminimireglerna måste ses över. De är ju tänkta att underlätta för de stora barnfamiljerna, samtidigt som det är de stora barnfamiljerna som inte kan utnyttja existensminimireglerna, därför att en förälder där ofta är hemma eller därför att familjen ofta bor i småhus, om än aldrig så högt belånat. Jag har väldigt svårt att nöja mig med det enda konstaterande som Evert Svensson gjorde, nämligen att det kanske skulle bli bättre för barnfamiljerna och att socialdemokraterna vill ha till stånd en utjämning mellan barnfamiljer och familjer utan barn.

Herr talman! Först några ord till om alkoholpolitiken. Utvärdering kan bli Onsdagen den den obotfärdiges förhinder, säger och misstänker Evert Svensson. Den —1februari 1984 risken finns naturligtvis, det skall vi inte sticka under stol med. Därför är jag noga med att tala om utvärdering och uppföljning och inte om en ny Allmänpolitisk utredning. En sådan skulle säkert kunna komma att spela den roll som — debatt varken Evert Svensson, jag själv eller någon annan som är angelägen om att få ned alkoholkonsumtionen vill. Det är svårt med alkoholpolitik, det vill jag instämma i. Det är så mycket tyckande, säger Evert Svensson. Just det tycker jag är ett gott skäl för att försöka få till stånd mera vetande om sambandet mellan de medel som har använts och den konsumtionsförändring som har inträtt. Om vi kan byta ut tyckande mot vetande står vi på fastare grund och vet i vilken riktning vi kan gå vidare. Tänk om vi här i riksdagen blev överens om ett gemensamt, preciserat mål för tillbakapressad alkoholkonsumtion! Tänk om vi politiker blev överens med Organisationssverige och på det viset fick en nationell samling kring detta största sociala problem! Då hade vi också en gemensam förpliktelse att vidta de åtgärder som gick i riktning mot det uppställda målet. Däri ligger en sådan målformulerings största värde. I socialutskottet har vi alltså i dag informellt börjat diskutera frågan huruvida vi kan hjälpa barnfamiljerna. Jag är alldeles säker på att Evert Svensson inte kom till den överläggningen bara av hövlighet utan också därför att han ville söka bundsförvanter i arbetet på att förbättra familjestödet. Jag vill för folkpartiets del ta vara på det som enar partierna och försöka hålla tillbaka det som skiljer oss åt. Eftersom Evert Svensson nämnde en barnbidragshöjning på 300 kr. måste jag ändå säga att det enligt vår mening är alldeles otillräckligt. Vårt förslag går ut på en höjning med 300 kr. för alla barn, 900 kr. till för det andra barnet i familjen, ytterligare 900 kr. för det tredje barnet osv. Jag hyser gott hopp om att det skall komma ut något bra ur dessa diskussioner för barnfamiljernas del. Vi ställer bara två grundvillkor, nämligen att den mesta hjälpen ges till flerbarnsfamiljerna och att det inte ökar budgetunderskottet. Det borde kunna vara en gemensam utgångspunkt.

Herr talman! Jag vet inte om det var någon form av hälsning som Evert Svensson framförde från socialministern, men jag måste säga att det är mycket märkligt att vi för andra året i följd diskuterar familjepolitik i den allmänpolitiska debatten under socialministerns frånvaro. Därtill står den socialdemokratiska regeringen fullständigt tomhänt i den här frågan. Frågan har diskuterats och en mängd uppgifter har redovisats om familjernas situation. Ändå har socialdemokraterna ingenting alls att komma med. Som det nu ser ut har socialdemokraterna inte ens något förslag att framlägga under denna vårriksdag. Det innebär att man under två regeringsår inte har presterat någonting. Liksom Ingemar Eliasson hoppas jag att man skall ta vara på det som enar i den här frågan. Men jag vill också säga att som vi ser det från centerns sida är det viktigt att få ett paket, inte att plocka ut en liten bit. Vi har — jag upprepar det — lagt fram förslag som gäller barnbidrag, flerbarnsstöd, vårdnadsersättning och skattefrågan. Ingvar Carlsson har nu igen talat om frihet, under stor uppmärksamhet från massmedia. Han började för ett år sedan, men jag kan inte finna att det har hänt någonting. Nu senast flyttade han fram positionen litet grand och erkände att socialdemokraterna har kört på den gamla rälsen alltför länge. Jag uppfattade honom så att han menade att det är tid att växla om till ett annat spår.

Herr talman! Ingemar Eliasson talar om en nationell samling i fråga om alkoholpolitiken. Jag tycker faktiskt att det har varit en sådan samling under den senaste tiden. Jag vet inte annat än att det har varit detaljfrågor som diskuterats. I huvudfrågan, nämligen beskattningen, dvs. priset, har det rått en enighet som jag tycker kan kallas för nationell samling. Vi får naturligtvis diskutera vidare, men jag känner till de där utvärderingarna. De förvandlas mycket lätt till utredningar, och så hänvisas det till dem när det kommer något förslag. Nu kommer det emellertid en proposition i höst, och då får vi titta på de här frågorna ytterligare. Jag har gått till den här debatten med föresatsen att inte låta mig provoceras. I presidiet har vi bestämt oss för att låta göra en analys av de olika förslagen och ta upp debatten när vi har fått den analysen. Det skall bli intressant att ta del av den analys som skall göras av utskottets kansli — debatten kommer, fru Troedsson. I dag tycker jag att jag skall nöja mig med detta. Barnfamiljerna har det besvärligt — det är ju utgångsläget — och kanske jag skall tillägga att det naturligtvis inte skall vara så att de skall gå till socialtjänsten för att få pengar till sina levnadsomkostnader när de är friska och de vuxna i familjen har arbete.
Herr talman! Ett litet svar fick jag, och det tackar jag varmt för. Jag skulle vilja be Evert Svensson att tänka igenom de andra frågorna också, för det finns precis lika självklara svar på dem, om man vill föra en sund familjepolitik. Sedan när ni försöker pussla ihop det familjepolitiska paketet, testa förslagen mot de frågor jag ställde. Då har vi kanske chans att få en litet mera rättfärdig och jämlik familjepolitik än vi hittills har haft.

Herr talman! Den allmänpolitiska debatten har hittills i hög grad handlat om fördelningspolitik i vid mening, främst med inriktning mot barnfamiljernas situation. Det är naturligtvis bra att det förs en debatt om barnfamiljerna, även om diskussionerna om fördelningspolitiken i sin helhet borde föras i ett annat och vidare perspektiv. Barnfamiljerna är aktuella därför att deras situation drastiskt har försämrats av den ekonomiska utvecklingen och därför att dessa familjer har missgynnats av den förda politiken, oavsett vilken regering som har suttit vid makten de senaste åren. Men barnfamiljerna är också aktuella i debatten därför att de i högsta grad är representanter för de vanliga människorna med de vanliga inkomsterna. Och det är de vanliga människorna med de vanliga inkomsterna som har blivit de stora förlorarna i den kapitalistiska krisen. Även om barnfamiljerna är stora förlorare, är det inte bara de som är förlorare. Reallönerna har faktiskt procentuellt sjunkit lika mycket för i stort sett alla vanliga löntagare sedan 1976, dvs. utvecklingen har varit lika dålig under det borgerliga väldet som under socialdemokraternas förvaltning av kapitalismen. Värst är det naturligtvis för dem som redan 1976 var lågavlönade arbetare och tjänstemän. De som hade det dåligt då klarar sig givetvis allra sämst nu efter sju år av ytterligare reallönesänkningar. Därför måste perspektivet i fördelningspolitiken lyftas över den, som jag tycker, ganska inskränkta nivå där man sysslar med omfördelning enbart mellan lågavlönade med eller utan barn eller bara inom löntagarkollektivet. Det kan ju inte vara nog. Fördelningspolitiken måste naturligtvis gälla en omfördelning också från dem som har berikats av den utveckling som har gjort majoriteten av löntagarna fattigare. Det fordras, som vpk säger i sin ekonomisk-politiska motion, en räfst, där förmögenheter och rikedomar dras in till statskassan för att användas i en rättvis fördelningspolitik. Fördelningen mellan arbete och kapital har nära nog helt kommit bort i den debatt som förs. Det är förståeligt, eftersom de borgerliga partierna värnar om borgerskap och profitörer, medan socialdemokratin å sin sida har ansträngt sig för att hålla tillbaka lönerna för de arbetande, samtidigt som man anser att vägen ut ur krisen är att vinsterna skall stiga på lönernas bekostnad. Prognoserna visar att vinsterna under 1984 kommer att vida överträffa de vinster som gjordes för tio år sedan, 1974 — det år som hittills varit den svenska kapitalismens guldår. Nu talar inte kapitalet längre om ett guldår bara, utan om att 1980-talet skall bli kapitalismens decennium. En kapitalism som får utvecklas efter sina egna drivkrafter är — vid sidan av alla andra nackdelar — också ett ekonomiskt system som i sig självt garanterar största möjliga orättvisa. Detta faktum borde stämma en och annan socialdemokrat till eftertanke inför den politik som nu föreslås. LO-tidningen har den 27 januari tagit upp detta tema och säger i en artikel om fördelningspolitiken: ”Lika viktigt som det är att fördela vinsterna i näringslivet någorlunda rimligt mellan arbete och kapital är det att fördela lönerna rättvist mellan dem som redan har mycket och dem som i dag har för litet.” Då rör man vid båda de här områdena för fördelningspolitiken, men jag skulle vilja gå fram ännu hårdare. Jag vill nämligen påstå att man inte kan diskutera fördelningspolitik mellan olika inkomstskikt eller familjekategorier utan att i första hand diskutera fördelningen mellan arbete och kapital, mellan dem som har gjort stora vinster och dem som har förlorat, så att man får någonting över att fördela när man skall skapa en fördelningspolitik. Fördelningspolitik — eller familjepolitik som man ibland kallar det när det gäller främst barnfamiljer — är någonting mycket vidare än att diskutera omfördelningar mellan dem som har det dåligt, om det är familjer med eller utan barn. Det borde företrädarna för de andra partierna inse, men jag tycker att det finns tecken i debatten som visar att de håller på att fastna just i frågan om människor har barn eller inte, medan de försummar frågan om familjerna tillhör de lågavlönade eller de högavlönade, dem som har förlorat eller dem som har gjort sig stora vinster. Vänsterpartiet kommunisterna är ett parti som företräder de vanliga människorna. För oss är det viktigt att föra en politik för de breda folklagren, oavsett om de har barn eller inte, en politik för de fattiga på de rikas bekostnad, en politik för arbete och fördelning mellan arbete och kapital. Det är en politik i precis motsatt riktning mot den politik som nu har förts. Vi föreslår till årets riksdag att man skall göra ingrepp mot de höga vinster som har skapat stora förmögenheter och mot dem som har tjänat på spekulation och inflation. Det borde vara en självklar målsättning för en arbetarpolitik i det läge som har uppstått. Vi föreslår att en helt ny fördelningspolitik skall utarbetas, som på ett mer grundläggande sätt värnar om dem som har det i verklig mening dåligt. Som ett led i en sådan politik måste bl.a. ingå ett nytt och rättvisare skattesystem och en allmän socialförsäkring mot alla typer av inkomstbortfall, etc. Det finns många inslag i en sådan fördelningspolitik. Höjd förmögenhetsskatt, ökad skatt på aktiehandeln och skatterabatt i de vanliga inkomstlägena är inslag i vpk:s skattepolitik på kort sikt. På lång sikt måste produktionsskatt införas tillsammans med en statskommunal enhetsskatt som verkar inkomstutjämnande. De indirekta skatternas betydelse måste minska för den vanlige konsumenten, vilket kan ske genom en produktionsbeskattning. Matmomsen måste slopas. Vi föreslår en övergångsperiod på tre år, där konsumenterna redan under första året får del av sänkta kostnader för viktiga baslivsmedel genom subventioner. Vi föreslår att barnbidragen höjs till över 4000 kr. per år. Vi vill även förbättra barnfamiljernas bostadsbidrag. När det gäller våra speciella förslag till årets budget beträffande barnfamiljerna vill jag framhålla att de flesta tvåbarnsfamiljer skulle tjäna ungefär 3 500 kr. på våra förslag, medan tvåbarnsfamiljer i relativt vanliga inkomstlägen skulle tjäna mellan 5000 och 6 000 kr. Det är ändå en ganska stark förbättring. Som jag har sagt förut är detta emellertid ganska kortsiktiga förslag med inriktning på årets budget. I ett längre perspektiv behövs en helt ny fördelningspolitik värd namnet. Fördelningspolitiken i stort ser nu närmast! ut som själva skattepolitiken: ett oerhört lapptäcke med den ena lappen löst påsydd på den andra. Jag håller med Evert Svensson om att man måste se de fullständiga effekterna av fördelningspolitiken. Det är bra att Ingemar Eliasson tar initiativ till en översyn av situationen. Jag tror samtidigt att det inte är någon mera vågad gissning att anta att de besuttnas stora vinster och rikedomar kommer att lämnas utanför en sådan fördelningspolitisk översyn. Man kan se sådana tendenser i debatten. I samband med denna debatt har moderaterna framträtt såsom företrädare för barnfamiljerna och för en rättvis fördelningspolitik. Jag måste säga att det under dagen har varit direkt påfrestande att höra deras tal om rättvisa och solidaritet. Jag anser att ordet solidaritet i moderaternas mun inte är någonting annat än ett slagord. De känner inte innehållet i det begreppet. Adelsohn och hans parti har visat sig fullständigt samvetslösa och utan varje uns av politisk moral genom att skickligt underblåsa och rida på primitiva egoistiska stämningar i samhället. Man väjer inte ett ögonblick för att gå till motangrepp mot kollektiva lösningar på skilda samhällsområden, kollektiva lösningar som är den grundläggande förutsättningen för att det stora flertalet människor skall få sina behov av vård, omsorg, utbildning, arbete och ekonomisk trygghet tillgodosedda. Även dessa saker är delar av fördelningspolitiken. Genom attacker mot den offentliga sektorn attackerar man även stora delar av fördelningspolitiken. Den politik som nu läggs fram av moderaterna och som det har talats så mycket om under de senaste dagarna i massmedia har hämtats direkt från en artikel i SAF-tidningen i december, där man föreslår ett skatteavdrag såsom lösning på problemet med barnfamiljerna. I artikeln föreslås att ett belopp mellan 10000 och 15000 kr. vore lämpligt såsom skatteavdrag för en barnfamilj. Moderaterna har fastnat för det högre beloppet. I samma artikel har en journalist undersökt hushållens ekonomiska marginaler och funnit att det inte finns några marginaler alls. Tvärtom, sägs det i SAF-tidningen, slutar löntagarbudgeten i regel på minus — vilket ju inom parentes sagt också bevisas av att en halv miljon människor behöver socialhjälp för sitt uppehälle.

Det kan ju inte vara bara dem det gäller, även om man också måste se till relationen mellan de båda familjetyperna. Man måste också se till omfördelningen mellan arbete och kapital, mellan dem som säljer sitt arbete och dem som tjänar på det, för barnfamiljer ser inte likadana ut om de tjänar 60 000 eller 160 000. Jag väntar mig just inget besked från moderaterna i denna fråga, för jag vet var de står. Men jag vill ändå påtala det ihåliga i deras politik.

Herr talman! Utgångspunkten för regeringens arbete för jämställdhet mellan kvinnor och män är ekonomiskt oberoende, och grunden för detta är rätten till ett eget förvärvsarbete. För att uppnå detta krävs kraftfulla åtgärder i syfte att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden, bl.a. genom att motverka könsbundna yrkesval. Trots den ogynnsamma sysselsättningsutvecklingen under senare år har kvinnorna lyckats hävda sin ställning på arbetsmarknaden förhållandevis väl. Sedan 1960-talets början har andelen kvinnor på arbetsmarknaden ökat kraftigt. Nu finns 80,5 96 av kvinnorna i åldrarna 20-64 år i arbetskraften mot 89,5 90 för männen. Arbetslösheten i Sverige är dock högre för kvinnorna än för männen. Bland de deltidsarbetande och bland de latent arbetslösa är merparten kvinnor. Merparten av kvinnor återfinns också inom ett begränsat antal yrken. Eftersom kvinnornas arbetsmarknad är betydligt snävare än männens, blir kvinnorna svagare i konkurrensen om arbetstillfällena. Denna situation kommer att förvärras på grund av den ökade användningen av ny teknik inom kontoren, omstruktureringen av den svenska industrin och den stagnerande sysselsättningsutvecklingen inom kommuner och landsting. Alltjämt väljer flickor och pojkar traditionellt könsbundna utbildningsvägar. Därför är det särskilt viktigt att jämställdhetsfrågorna betonas på samtliga utbildningslinjer och att systematiska åtgärder vidtas för att vidga kvinnornas utbildningsoch yrkesval. I detta syfte har regeringen vidtagit flera åtgärder. Under sommaren 1983 tillsattes en arbetsgrupp inom regeringskansliet med uppgift att kartlägga kvinnornas framtida arbetsmarknad. Under budgetåret 1984/85 skall ett förslag till åtgärdsprogram presenteras. Vidare har 10 milj.kr. avsatts för en kampanj i syfte att öka flickornas och kvinnornas intresse för industrin och den nya tekniken. Bakgrunden till denna kampanj är självklar: endast en fjärdedel av de anställda inom industrin är kvinnor, och av dessa återfinns de flesta inom okvalificerade och rutinbetonade arbetsuppgifter. Några glimtar från de olika projekten. LO och TCO ger i samarbete med SAF information i skolorna i fem olika län. Kvinnor som valt mansdominerade yrken skall gå ut i skolorna och berätta om sina jobb och hur det är att arbeta i ett ovanligt yrke. De har mött ett enormt gensvar på skolorna. Företagen har också varit mycket tillmötesgående och släppt loss flickorna för denna skolinformation. Inte mindre än ca 130 s.k. brytarflickor är nu klara att gå ut i skolorna. Föräldrarna är naturligtvis också oerhört viktiga för ungdomarnas yrkesval. De tekniska högskolorna, LO, TCO och SAF har koncentrerat sig på skolans personal, företag och elever, men inte orkat med föräldrarna också. Här kompletterar Frederika-Bremer-Förbundet med informationsverksamhet riktad till föräldrar i några län. En annan viktig del i vår kampanj är att stimulera flickor och kvinnor att intressera sig för data och datateknik. Detta område har varit — och är — mycket mansdominerat. För att stimulera flickorna att ta in något av pojkarnas försprång organiseras nu särskilda studiecirklar, datastugor osv. för kvinnor. Det gäller både grundutbildning och vidareutbildning. Studieförbunden ABF och TBV gör särskilda satsningar på några större arbetsplatser. Internatkurser för invandrarflickor och deras mödrar skall ordnas i sommar på en kursgård som har datautrustning. Studiebesök på företag med datateknik ingår i kurserna. Det sjuder alltså av verksamhet över hela landet. Det gensvar som kampanjen har gett är stimulerande. Kanske tyder det på att tiden äntligen är mogen för en ordentlig vidgning av kvinnornas arbetsmarknad. En snöboll har börjat rulla, och kampanjen bidrar med att ge den extra fart. Jag hoppas att vi om tio år har förändrat den tudelade arbetsmarknaden och att det då är lika vanligt att flickor väljer ingenjörsutbildning som vårdutbildning. Under senvåren och hösten kommer uppföljningskonferenser att genomföras i alla län. Därmed hoppas vi att planerare och beslutsfattare på länsnivå skall påverkas och stimuleras av erfarenheter från de olika projekten. I flera olika utredningar och kommittéer behandlas jämställdhetsfrågor ur olika aspekter. Jag skall inte här redogöra för alla utan nöjer mig med några exempel. I delegationen för arbetstidsfrågor, DELFA, har i tilläggsdirektiven 1983:12 uttalats att huvuduppgiften bör vara att ur ett brett perspektiv ta fram underlag om arbetstidernas roll vad gäller sysselsättning, samhällsoch arbetsmiljö, jämställdhet, fördelningsfrågor m.m. Arbetstiden är mycket ojämnt fördelad mellan kvinnor och män. Den genomsnittliga veckoarbetstiden är ungefär tio timmar längre för män än för kvinnor. Övertidsarbetet, som främst utförs av män, ökar. Från jämställdhetssynpunkt är detta oroväckande. Det förstärker de traditionella könsrollsmönstren, i vilka ingår att kvinnorna utför merparten av det obetalda arbetet. Även männens roll i jämställdhetsarbetet och på arbetsmarknaden undergår stora förändringar. Män bör få ökade möjligheter till stöd bl.a. när det gäller att bryta traditionella könsrollsmönster. Därför har en arbetsgrupp tillsatts med uppdrag att till hösten 1984 presentera ett idéprogram om hur den traditionella mansrollen kan förändras i riktning mot jämställdhet mellan kvinnor och män. En delegation för jämställdhetsforskning, JÄMFO, har knutits till arbetsmarknadsdepartementet. Delegationen har till uppgift att initiera, följa och samordna forskning beträffande jämställdhet och kvinnors roll i samhällsutvecklingen. Dessutom skall delegationen följa frågor som rör rekrytering av kvinnor till forskning och kvinnliga forskares villkor. I och med att JÄMFO inrättats har jämställdhetsforskningen fått en mer framskjuten plats. Det är bra. Jämställdhetsombudsmannen, JÄMO, har som uppgift att se till att jämställdhetslagen efterlevs och att sprida information. Till JÄMO har såväl antalet anmälningar som antalet förfrågningar ökat påtagligt. Förutom behandlingen av enskilda ärenden har JÄMO fortsatt uppföljningen av en undersökning av dataföretag och en undersökning beträffande de kvinnliga prästernas arbetsförhållanden i svenska kyrkan. Vidare pågår undersökningar om jämställdheten inom bankerna och i tidningsbranschen. För att kunna fullgöra sin skyldighet att informera kommer JÄMO att ge ut ett informationsblad en gång i kvartalet. I tidningen, som kommer att heta Nya Jämsides, disponerar JÄMFO och jämställdhetssekretariatet i arbetsmarknadsdepartementet utrymme för information från sina verksamhetsområden. Nya Jämsides är under tryckning och kommer snart. Vad beträffar anslagen har JÄMO undantagits från den 2-procentiga nedskärningen och får även en förstärkning på handläggarsidan.

Avslutningsvis, herr talman, vill jag ändå framhålla att det personliga engagemanget från enskilda kvinnor och män i vardagsarbetet är oerhört väsentligt för att visa att jämställdheten i samhället inte bara blir paroller. Det viktigaste är att det förs en ekonomisk politik som präglas av solidaritet och rättvis fördelning. Detta är grunden för all jämställdhet.

Herr talman! Jag sade beträffande den annons jag riktar kritik mot att jag trodde att det var ett olycksfall att den hade införts. Nu försvarar Bo Lundgren annonsen, och det gör mig än mer bekymrad. Den har utformats så att det med stor stil står i rubriken: ”Inkomst 80000 Skatt 67 000 Det är inte klokt!” Med liten stil står sedan det som Bo Lundgren talade om. Detta måste skapa intrycket att skattens storlek är av denna omfattning. Även den tabell som finns där är så uppställd att man får detta intryck. Jag tycker att det är beklagligt att man på det sättet vill vilseleda allmänheten, och jag hoppas faktiskt fortfarande att det är ett olycksfall och att man inte medvetet går ut med en vilseledande annons och skapar missnöje och en felaktig uppfattning om vad skattereformen verkligen medför.

Herr talman! Efter detta inlägg kan jag konstatera att man medvetet försöker skapa denna uppfattning om skattereformen. Jag tror att Bo Lundgren liksom jag har fått samtal från oroade människor, som frågar om detta stämmer med verkligheten. Det jag vädjar om är att vi här i riksdagen skall informera om vad riksdagsbeslutet innebär, så att vi inte skapar sådana missförstånd som denna annons otvivelaktigt ger anledning till.

Herr talman! Barnen är en grupp i samhället som vi politiker bär ett särskilt stort ansvar för. Bl. a. ankommer det på oss att forma utvecklingen på ett sådant sätt att barnen ges möjligheter till goda och trygga uppväxtvillkor. Barns villkor och barnomsorgens utformning har varit föremål för diskussion i kammaren vid åtskilliga tillfällen. Vid måndagens interpellationsdebatt handlade det främst om huruvida delar av den kommunala barnomsorgen skall tillåtas bli föremål för en privatisering. I den frågan tycks det råda total borgerlig enighet. Förslaget om att låta privata intressen ta över gäller inte bara området barnomsorg. Också inom andra delar av vården och omsorgen som i dag sköts av kommuner och landsting vill man stödja privata initiativ och se dem utvecklas. Herr talman! Jag vill uttrycka starka farhågor för en sådan utveckling och vill ställa frågan: Vilka drivkrafter är det egentligen som ligger bakom förslagen om privatisering av vård och omsorg? Jo, drivkrafterna är naturligtvis de, att man på sikt vill öppna de sektorer jag nämnt för ren affärsverksamhet. Precis som varor säljs på marknaden vill man sälja för människorna nödvändiga tjänster. Man ser sektorerna vård och omsorg som en lukrativ marknad. Jag kan inte se annat än att det är tankegångar i den här riktningen som ligger bakom förslagen om privatisering. Mot dessa ”nygamla” förslag vill jag anföra följande. Varken inom barnomsorgen, sjukvården eller inom något annat omsorgsområde — som i dag kommuner och landsting svarar för — kan medborgarna i gemen ha någon glädje av att viktiga tjänster privatiseras. Risken är stor för att det på sikt blir tjockleken på den enskildes plånbok som blir avgörande för huruvida nödvändiga tjänster skall kunna efterfrågas eller inte. Vidare: Hur vård, barnomsorg och annan social service skall utvecklas, liksom nivån på standarden på dessa områden, bör människorna själva — genom politiskt demokratiska beslut — bestämma om. Privatiseras väsentliga delar går människorna miste om denna möjlighet. Jag tror inte att en majoritet av svenska folket vill se en sådan utveckling. Detta mot bakgrund av att privata intressen aldrig i någon större utsträckning visar några tecken på att vilja se till individernas verkliga behov av social trygghet. Vi har i dag kooperativa former av barnomsorg och ideella organisationer som driver daghem med god kvalitet på omsorgen, och det är positivt. I dessa fall utgår statsbidrag. Men vad diskussionen nu handlar om är: Skall man uppmuntra företag att driva daghem genom att ge dem statsbidrag till verksamheten? Jag kan inte se annat än att detta måste bli en affärsmässigt driven verksamhet. Verksamheten skall bli effektivare och därmed billigare, säger man. Det skall bl.a. ske genom mindre och effektivare personal, mindre ytor och fler barn. Men det är ju mot nedskärningar av det här slaget som det finns en stark opinion från personal och föräldrar i kommunerna i dag. Jag har svårt att tänka mig personal och föräldrar acceptera en barnomsorg med den utformningen för att den bedrivs av ett privat företag. Det är välgörande att socialministern klart deklarerat att han tänker föreslå regeringen att inga statsbidrag beviljas till privata daghem drivna i vinstintresse. Som en följd därav har Electrolux styrelseordförande givit besked om att man inte tänker starta det privata daghemsbolaget Leka, lära AB. Det var ett förnuftigt beslut. Samtidigt som jag är djupt kritisk till de privatiseringsförslag som diskuterats under den senaste tiden vill jag understryka att det finns mycket som skulle kunna förbättras inom de områden jag här berört, t.ex. inom barnomsorgen. Jag anser att vi är en bit på väg i den riktningen. Regeringen har t.ex. avsatt 30 milj.kr. som skall användas till utvecklingsverksamhet i syfte att utveckla och förnya barnomsorgen. Nyligen har socialstyrelsen presenterat ett förslag till pedagogiskt program för barnomsorgen som nu skall diskuteras bl.a. inom berörda personalgrupper. Vi har utredningar som har i uppgift att se över formerna för den framtida fritidshemsverksamheten och som ser över utbildningarna för de anställda inom barnomsorgen. Vidare: Dagligen pågår det diskussioner bland administratörer, politiker och berörd personal ute i kommunerna om vad som kan göras för att göra barnomsorgen ännu bättre. Jag vill starkt understryka att de erfarenheter och kunskaper som finns hos de yrkesgrupper som arbetar inom barnomsorgen kan tas till vara bättre än vad som nu är fallet. Genom att ge personalen större inflytande över sin arbetssituation och genom att ge dem ökade befogenheter att själva fatta beslut och ta ansvar för den dagliga verksamheten skulle vi få ett bättre resursutnyttjande inom barnomsorgen — det är jag övertygad om. Vidare anser jag det vara viktigt att tillföra barnomsorgen resurser genom att ge föräldrar rätt att engagera sig i verksamheten. Här behövs massor av experiment, och sådana skall naturligtvis uppmuntras. Beträffande de utvecklingslinjer jag här nämnt vill jag understryka att svaret definitivt inte är privatisering, utan ökad demokratisering. I min inledning poängterade jag hur viktig barnomsorgen är för att trygga goda uppväxtvillkor för barnen. Barnomsorgen är också en utomordentligt viktig jämställdhetsfråga. Skall främst kvinnorna kunna vara på arbetsmarknaden och där göra de insatser de vill och hoppas kunna göra krävs att barnen har en kvalitativt bra omsorg. Det är ett krav som kommer att vara lika starkt framöver — kvinnorna kommer att kräva sin självklara rätt till arbete och en plats på arbetsmarknaden. Tyvärr måste vi konstatera att köerna till dagoch fritidshem fortfarande är långa — många barn som behöver en plats i barnomsorgen kan inte få det. Vad vi också kan konstatera är att LO-grupperna har sämre möjligheter att utnyttja den kommunala barnomsorgen jämfört med TCO och SACO/SR, även om barnomsorgen för dessa grupper är långt ifrån tillfredsställande. Orsakerna till detta är: 1. Den kommunala barnomsorgen är fortfarande anpassad så att den framför allt tillgodoser behovet av barnomsorg för de dagtidsarbetande föräldrarnas barn, och den faktiska situationen är att många föräldrar inom LO-kollektivet arbetar på obekväma arbetstider. 2. Det är de välutbildade och välsituerade som har de största chanserna att utnyttja reformen. De kan på ett helt annat sätt än andra grupper utöva påtryckningar på de myndigheter som har att handlägga frågorna. 3. Många kommuner har ökat daghemsavgifterna, vilket gör att föräldrar i lågoch mellaninkomstskikten inte har råd att utnyttja den kommunala barnomsorgen. Det finns bara ett sätt att komma till rätta med denna snedfördelning. Det är att bygga ut den kommunala barnomsorgen. Det visar bl.a. uppgifter från Stockholms kommun, där man under lång tid haft en kraftig utbyggnad och där denna snedfördelning inte förekommer. Barnomsorgen är en investering i barnen. Barnens behov av utveckling och trygghet skall inte i första hand diskuteras i ekonomiska termer. Men det är bra att det finns ekonomiska underlag att bedöma vad det kostar att tillgodose detta behov. Flera undersökningar visar att det i de flesta fall är lönsamt för samhället att bygga ut barnomsorgen. I en undersökning gjord av Kommunförbundet framgår bl.a. följande: För en kvinna med ett barn skulle produktionsvärdet vid en genomsnittlig arbetstid på 13 timmar per vecka täcka kostnaderna för barnomsorgen för barnet från ettårsdagen tills barnet fyllt tio år. Om kvinnan arbetar mer än 13 timmar per vecka ökar den samhällsekonomiska vinsten. Vid heltidsarbete uppgår den samhällsekonomiska vinsten till ca 74 000 kr. per år, om vinsten fördelas på de nio år barnet får omsorg. Även vid genomsnittlig deltid är det samhällsekonomiskt mer lönsamt att bygga ut barnomsorgen med småbarnsplatser än att utgå ifrån treårsåldern. Herr talman! Vi får inte släppa målsättningen att på sikt nå full behovstäckning. Därför är det också viktigt att arbeta fram en ny utbyggnadsplan. Jag tvivlar starkt på att experiment med privat barnomsorg hjälper oss att uppnå detta mål.

Herr talman! Jag har väl liksom föregående talare varit litet besviken över att socialdemokraterna inte har kommit med mer konkreta debattinlägg beträffande familjepolitiken. I olika sammanhang här har det talats om privatiserade daghem. Bl. a. vårt parti har varit inblandat i denna debatt. För vår del anser vi, att när vi nu har så stora problem på familjepolitikens område, då det gäller tillsynen av barnen, finns det skäl att prova privatiserade daghem. Jag vet inte om Aina Westin helt avvisar tanken. I varje fall avslutade hon sitt anförande med att säga sig vara tveksam. Nu avsåg jag emellertid att tala om befolkningstalet här i landet. Under 1983 var det ett rekordlågt barnafödande i Sverige. Enligt statistiska centralbyrån noterades ett överskott. Antalet födda översteg antalet avlidna med 800. Men redan i år, 1984, finns det risk för ett födelseunderskott. Naturligtvis anar många ugglor i mossen. Våra motståndare — om jag får kalla dem så — menar att vi inte har någon anledning att föda många barn, som naturligtvis inte är märkvärdigare än andra, för att bevara den svenska folkstammen, som många uttrycker saken. Sådana tankar kan möjligen, säger man, leva kvar hos de klassiskt konservativa och förmodligen också inom den nya politiska högern, som gått i hårdliberalismens skola. Då skulle avsikten vara att man vill ha billig arbetskraft. Sådana argument används i debatten. Men samtidigt som befolkningen blir äldre fortsätter medellivslängden att öka, och ett mindre antal barn föds. Detta skapar naturligtvis obalans. Det blir en felaktig befolkningspyramid, som på sikt kommer att medföra stora försörjningsbördor för de unga, som inte bara skall försörja en allt äldre befolkning, sig själva och ett nytt ungt släkte. De produktiva generationerna tvingas också att bekymra sig för sin egen ålderdom. Hur skall de produktiva generationerna, med en krympande ung generation bakom sig, kunna garantera en trygg försörjning för de äldre, för de unga och när det gäller sin egen ålderdom? En svacka i nativiteten utlöser alltid ökad aktivitet från politikerhåll. Redan på 1930-talet tillsattes en befolkningskommission som rekordsnabbt fick plocka fram en hel rad åtgärdsförslag. Just nu sitter vår framtidsminister Ingvar Carlsson och bryr sitt huvud över var orsakerna till den nuvarande låga nativiteten ligger. Nu på fredag skall framtidsministern återigen svara på en interpellation av Gunnar Biörck i Värmdö. För precis ett år sedan ägde en interpellationsdebatt rum med samma personer som nu är inblandade — då var det vid Sergels torg, nu blir det här. Det skall bli intressant att höra om något nytt tillförs debatten i förhållande till för ett år sedan. Forskare och samhällsdebattörer lämnar sina bidrag till diskussionen, men det blir inte mycket mer än diskussionsinlägg. Man kan fråga sig varför. Antagligen är det svårt att hitta något Columbi ägg, som kan användas för den mångfald av kulturer och samhällssystem som har drabbats av samma fenomen. 14 forskare, författare och politiker har på uppdrag av regeringen gett sina synpunkter i befolkningsfrågan. Kvinnans frigörelse och ökat inträde på arbetsmarknaden spelar förmodligen en stor roll, menar dessa. Det är för dyrt med barn, är också en aspekt. Vidare anförs att det är obekvämt med för många barn. Rädsla för framtiden och oro för krig är också skäl som anges. Många känner att de inte orkar och inte har ekonomiska resurser. En förbättring av situationen skulle naturligtvis kunna ske genom ett ökat ekonomiskt stöd till flerbarnsfamiljerna och genom andra politiska beslut. Men det löser säkerligen inte hela problemet. Samhället som sådant måste bli tryggare. Arbetslöshet och sviktande framtidstro är ingen bra stimulans när det gäller att påverka människor att sätta barn till världen. Människor måste kunna känna trygghet inte bara när det gäller sociala aspekter utan också inför framtiden. Människor måste också kunna hoppas på fred och trygghet i det stora avgörande perspektivet. Ett mjukare och mer barnvänligt samhälle skulle också vara en fördel. I Sverige är barnafödandet en rörlig variabel. Vi föder färre barn när ekonomin är knapp, när det är svårt att trygga barnomsorgen och då arbetet kräver mer tid av oss. För att över huvud taget kunna vända på den negativa befolkningsutvecklingen måste vi sätta barnen i centrum. Vi måste utgå från barnens behov när vi organiserar produktionen, när vi bygger eller kompletterar vår boendemiljö, när vi utformar våra försäkringsoch skattesystem. När det gäller dessa områden hänvisar jag till de förslag som finns i vårt partis — moderata samlingspartiet — familjepolitiska motion. Vi måste se till att barn är välkomna i vårt samhälle. Om det inte är så är det ett tecken på att samhället inte är tillräckligt barnvänligt. Vi måste göra en omfördelning mellan olika familjer. En familj förändras, och man har inte småbarn hela livet. Vi måste lära oss att snickra vaggan efter barns och inte efter vuxnas behov. Då kanske det åter börjar födas fler barn i vårt samhälle.

Herr talman! Det finns ett uttryck som heter: Nöden har ingen lag. Vi vet hurläget är. Jag har nyss stått här och talat om att vi befinner oss i en situation där vi har problem att öka barnafödandet i vårt land. Det måste ligga någonting bakom det. Det har gjorts pressuttalanden, många politiker har väl fått brev, vi har kunnat se debatter i TV, t. ex i går kväll, om hur ansträngt barnomsorgsläget är. Man räknar med att inte kunna få tillsyn av sina barn. Jag anser att man i en sådan situation skall kunna göra ett experiment —inte av vinstintresse utan för att hjälpa människor att tillfredsställa sina behov. Man talar om att det är lönsamt för samhället att bygga ut barnomsorgen. Men det är också lönsamt att kunna pröva olika alternativ.
Herr talman! Vad jag har anfört är att det inte får drivas daghem med vinstintressen, och det får inte heller förekomma att man därtill ger statsbidrag till det. Jag är inte emot privat barnomsorg i form av föräldrakooperativ eller daghem som drivs av enskilda organisationer. Men jag kan inte tänka mig att t.ex. Electrolux har något annat syfte än just vinstintresset. Jag tror inte att Electrolux i det här avseendet ser till barnens bästa.
Herr talman! Skulle det ändå inte vara tänkbart att Electrolux — eftersom det företaget nämns i debatten — kan vilja prova detta för att hjälpa dem som jobbar i företaget? Det är också ett sätt att vara till hjälp för de anställda att försöka lösa barnomsorgsproblemen, som för många är oöverstigliga.

Herr talman! — Det är fint att ha fått tider att passa. Man blir så förslappad av att bara gå hemma. Det säger Annelie Wibring, som är med i ett ungdomslag i Jönköping. — Det här är mycket bättre än att bara hämta ut KAS. Man mår inte bra av att sitta hemma. Och det här ger ju lite” arbetslivserfarenhet också. Det säger Mikael Melberg i ungdomslag i Västerås. — Det känns tryggt att ha en arbetsplats att gå till medan man söker ett fast jobb. Så säger Eva Olsson, 19 år, i ungdomslag i Ljusdal. — Det är bra att ha något att göra tills jag får ett riktigt arbete, säger Susanne Fredriksson, också 19 år, i ungdomslag i Mellerud. Detta är några citat ur lokaltidningarna landet runt inför starten av ungdomslag i förra veckan. De visar på en nästan helt genomgående positiv inställning hos ungdomarna själva till vad den nya lagen betyder för dem. När man bläddrar i klippen känns vissa dystra farhågor om ungdomslagen långt borta. Visst finns det många som i nästa andetag konstaterar att de gärna skulle vilja arbeta full dag, få full lön och därmed kunna försörja sig helt själva. Men ungdomarna tycks vara på det klara med att ungdomslagen är ett sätt att skydda dem mot den öppna, passiviserande arbetslösheten och att den skall vara en tillfällig lösning — i väntan på ett ”riktigt” jobb på den öppna marknaden. Ungdomarna tycks också vara helt inställda på att fortsätta sitt sökande efter ett ordinarie jobb. Någon samlad redovisning av hur ungdomslagen fungerat finns inte ännu, av förklarliga skäl. Så vi får ännu lita till den bild som pressklippen ger och de kontakter vi har med kommuner, arbetsförmedlare och fackligt folk. Den bilden visar en med några få undantag glad premiär. På förvånansvärt många ställen kan man se att kommunerna fått fram långt fler platser för arbetslösa ungdomar i 18-19-årsåldern än vad det finns 18-19-åringar utan jobb. I Jönköping kunde således 250 ungdomar välja mellan 700 platser, i Sandviken väntade 400 jobb på 270 ungdomar, i Dals Ed i Dalsland fanns 18 jobb klara för 4 ungdomar. Jag kunde göra listan längre. Det finns också exempel på att starten har gått mera trögt, framför allt i stora städer. Men det tillhör undantagen. Fantasirikedomen har varit lika stor som fruktbzr när det gällt att finna arbetsuppgifter för ungdomarna. Man kan hitta exempel från snöskottning hos pensionärer, assistans vid sjömätning, idrottsinstruktion, laboratoriearbete i växthus, snickrande av nya busskurer till kaffeservering på tågstationer och mycket mera. Nog finns det arbete som väntar på att bli utfört. Om jag skulle våga göra en summering av de fragmentariska rapporter vi hittills fått, så måste det bli att starten, trots motigheter på några håll, gått förvånansvärt bra. Det är med glädje som jag gör det konstaterandet här i riksdagen, här där vi för en dryg månad sedan uppnådde en god kompromiss om just denna arbetsmarknadspolitiska reform. Jag hoppas att vi tillsammans skall kunna konstatera att den goda starten följs av en lika god framtida utveckling. Jag skulle också på regeringens vägnar vilja uttala ett tack till alla de arbetsförmedlare, kommunalanställda, lokala fack och alla andra som har gjort ett fantastiskt jobb för att ungdomslagen skulle kunna startas på ett så framgångsrikt sätt. De har haft kort tid på sig. Låt mig också säga att jag nog tror att den reform som vi beslutade strax före jul också kan ha sina brister, något som vi kommer att bli varse efter hand. Jag sade då — och säger det nu — att jag är beredd att återkomma till riksdagen med förslag till förändringar om det skulle visa sig finnas behov av det. Också en annan ny arbetsmarknadspolitisk reform trädde i kraft vid årsskiftet. Jag tänker på rekryteringsstödet på den enskilda sektorn. Även här är de första rapporterna fragmentariska, men också positiva. Det tycks som om informationen om detta nya, mycket generösa stöd vid nyanställningar har trängt ut ganska väl. Fram till den 25 januari hade länsarbetsnämnderna registrerat omkring 1500 rekryteringsstöd. Vi vet att den siffran är för låg, eftersom registreringen sker i efterhand. Siffran är naturligtvis också låg i förhållande till de förhoppningar vi har om att kunna nå mycket större tal under vintern och våren. Regeringen fäster mycket stora förhoppningar vid att med hjälp av rekryteringsstödet kunna placera ungdomar och långvarigt arbetslösa i fast eller tillfälligt arbete inom det enskilda näringslivet. Låt mig ta ett par exempel från Västerbotten där det här redan fungerar. Det ena gäller en 44-årig man, bosatt i en mindre by. Han är ensam familjeförsörjare. Han har gått utan jobb sedan slutet av sommaren. Med hjälp av rekryteringsstödet har han nu fått ett fast arbete som maskinsnickare på ett litet företag i hembyn. Det andra exemplet gäller också en manlig familjeförsörjare. Han är 60 år och har under flera år vandrat mellan tillfälliga arbeten, beredskapsarbeten och arbetslöshet. Genom rekryteringsstödet har han nu fått jobb som vaktmästare hos Folkets Hus-föreningen på hemorten. Jag hoppas att vi skall få se många fler sådana exempel, liksom att vi på det här sättet skall kunna ge ungdomarna en chans till arbete i det privata näringslivet. Men om det skall lyckas, krävs det också att företagen ställer upp, att de utnyttjar den här möjligheten både för sin egen skull och för att göra en insats mot arbetslösheten. Nu befinner vi oss i en konjunkturuppgång. Det innebär — som vanligt, kan man säga — att klagomålen från en del företag om brist på yrkesoch specialarbetare kommer allt oftare. Vi har inom arbetsmarknadspolitiken gjort avsevärda ansträngningar för att möta dessa behov innan de blivit akuta. Jag tänker framför allt på den s.k. flaskhalsutbildningen, som sedan den 1 juli 1983 gäller hela tillverkningsindustrin. Den har tidigare pågått som försöksverksamhet på Metalls och Verkstadsföreningens område. Flaskhalsutbildningen innebär ett mycket generöst stöd från statens sida till industrin. Den ger goda möjligheter att för en liten ekonomisk insats från företagens sida motverka flaskhalsar i form av bristfällig utbildning i produktionen. Men det har varit trögt i starten med den här utbildningen. Vi har hållit på ganska länge sedan riksdagen fattade sitt beslut under våren. Vi har försökt att sända ut extra ”ambassadörer”, som vi kallar dem. Med hjälp av pengarna i den s.k. industrikampanjen har folk som är anställda hos arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer frikopplats för att vara ute och tala om den här utbildningsmöjligheten. Ändå har det gått trögt, men jag hoppas att det skall vända nu. De allra senaste veckorna har jag fått vissa informationer om ett ökat intresse från näringslivet, bl.a. från länsarbetsnämnden i Göteborg. I detta sammanhang vill jag också nämna omorganisationen av platsförmedlingen. Den innebär att företagen nu skall få en ”husförmedla re”, en kontaktman på förmedlingen. Det skall ge bättre information och bidra till att förkorta vakanstiderna. Tillsammans med det mycket fördelaktiga konkurrensläge gentemot utlandet som vi har fått genom devalveringen och regeringens antiinflationspolitik har detta skapat ett utomordentligt gott utgångsläge för svensk industri och svenska företag. Jag skulle gärna vilja uttala en förhoppning, som egentligen är en förväntan, om att svensk industri nu tar chansen och utnyttjar det här goda läget till att öka produktionen och därmed ge många som i dag går utan arbete en chans till ett meningsfullt jobb, att öka produktionen också genom att nyanställa. Man kan säga att bollen nu ligger hos den svenska företagsamheten. Det är dags för att göra en avspark som märks på arbetsmarknaden, bland de arbetslösa. Herr talman! Låt mig till slut säga några ord om arbetstidsdebatten, som jag mer utförligt har redovisat i arbetsmarknadsdepartementets bilaga till budgetpropositionen. Jag tror att de flesta av oss här i kammaren — även de som inte är närvarande, vilket ju är de flesta — är överens om att en kortare arbetstid skulle vara av stort värde, även om vi kanske har delade meningar om vilket värde en arbetstidsförkortning har ur sysselsättningssynpunkt. De som på senare tid debatterat arbetstidsförkortning har haft olika utgångspunkter för sina inlägg. Det är en av anledningarna till att de ibland kommer till olika slutsatser. Man skall självfallet inte vara rädd för arbetstidsreformer som samtidigt är ett medel i kampen för sysselsättningen, även om jag ställer mig skeptisk till det omvända sambandet. Jag tror inte att generella arbetstidsförkortningar är ett särskilt verksamt medel mot arbetslösheten. Hittillsvarande erfarenheter tyder inte på det. Arbetstidsförkortning med motsvarande lönereducering, det som egentligen är arbetsdelning, skulle teoretiskt kunna ha sådana effekter, men de flesta löntagare i Sverige har i dag inte råd med ytterligare inkomstminskningar efter flera år av reallöneförsämringar. Jag tycker dessutom att en sådan metod som arbetsdelning egentligen är en passiv metod. Vi vet ju att det finns många arbetsuppgifter i samhället, både inom den enskilda sektorn och inom den offentliga, som bara väntar på att bli utförda men som inte blir det av ekonomiska skäl. Jag tror också att det vore konstruktivt att vidga arbetstidsdebatten till att handla om mera än enbart förkortning av den dagliga arbetstiden. En sådan förkortning är visserligen väldigt angelägen, särskilt för vissa grupper av arbetstagare som har vårdnadsansvar för barn och andra, men det finns också andra arbetstidsförkortningar som är av betydande intresse både ur välfärdssynpunkt och för arbetsmarknaden. Sedan delegationen för arbetstidsfrågor, DELFA, fick nya direktiv och nya ledamöter förra året har den haft ganska mycket av olika aktiviteter. Bl.a. har DELFA anordnat konferenser om aktuella arbetstidsfrågor på olika teman. En av dessa konferenser handlade just om arbetstidsförkortningar och sysselsättningseffekter, och diskussionerna vid den konferensen finns återgivna i skriftlig form. Nu i februari görs tilläggsfrågor till arbetskraftsundersökningen genom DELFA:s försorg. Dessa frågor kommer att gälla människors önskemål om arbetstidens längd, frågor om hur man vill använda ett ytterligare standardutrymme -— för privat konsumtion eller för arbetstidsförkortningar eller för något annat. DELFA medverkar i och följer olika försöksverksamheter med förkortningar av arbetstiden inom både den privata och den offentliga sektorn. Studieförbundet Näringsliv och samhälle gör på DELFA:s uppdrag en studie där man särskilt skall titta på vad det blir för effekter i sådana situationer där drifttider i verksamheter är längre än arbetstiderna. En annan studie planeras av Yngve Åberg, som har jobbat med de här frågorna tidigare. På DELFA:s uppdrag kommer han att se på sambandet mellan arbetstidsförkortningar som redan genomförts och vilka effekter de har haft på sysselsättningen. DELFA skall också studera regionala sysselsättningseffekter av arbetstidsförkortningar och planerar att inom långtidsutredningens ram göra sina egna beräkningar. Herr talman! På det här sättet vill regeringen genom DELFA hålla debatten om arbetstidsfrågorna levande. Vi gör det i hopp om att hitta konstruktiva, goda lösningar, som i så stor utsträckning som möjligt kan tillfredsställa skiftande behov hos enskilda människor och hos samhället i stort.

Herr talman! Situationen på arbetsmarknaden har under den första delen av den socialdemokratiska regeringsperioden varit sämre än någon gång tidigare. Under 1983 var fler människor än någonsin öppet arbetslösa, och antalet sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har successivt stigit till nya rekordsiffror. Under nära nog varje månad har den socialdemokratiska regeringen fått redovisa allt sämre arbetsmarknadssiffror jämfört med motsvarande månader tidigare år. Under 1983 var i genomsnitt ca 150000 personer, dvs. 3,50 av arbetskraften, öppet arbetslösa. Dessa siffror skall jämföras med motsvarande för 1982 och 1981: 137 000 resp. 108000 öppet arbetslösa. Bland ungdomarna är den öppna arbetslösheten betydligt större. I december 1983 redovisades 7,7 90 såsom öppet arbetslösa. Ungefär en tredjedel av de arbetslösa var ungdomar mellan 16 och 24 år. Till detta skall sedan läggas alla dem som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder av skilda slag. De uppgår f.n. till ca 4,2 Zo av den totala arbetskraften. Herr talman! Det finns ett mycket klart samband mellan näringslivets lönsamhet och positiv sysselsättningsutveckling. Därför är det nödvändigt att den nu förbättrade lönsamheten inom näringslivet kan vidmakthållas på en hög nivå. På så sätt skapas de bästa förutsättningarna för nya investeringar och nyanställningar inom näringslivet. Den anpassning av kostnadsläget som socialdemokraterna genomförde vid regeringstillträdet måste följas upp med mycket återhållsamma löneavtal under de närmast följande åren. Insikten om vikten av att hålla höjningarna av arbetskraftskostnaderna på en låg nivå är glädjande. Låt mig få uttrycka den förhoppningen att denna insikt också sprider sig till arbetsmarknadens parter. Dessa har ju som bekant inlett 1984 års avtalsrörelse och kommer under de närmaste veckorna att få ta sitt ansvar för att landets ekonomiska problem kan redas ut och förutsättningar skapas för ett långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv. Parterna brukar ofta tala om vikten av frihet i dessa sammanhang, frihet utan statlig inblandning. Jag tycker personligen att det är en bra inställning till problemet. Men då måste också friheten kopplas ihop med att man tar ansvar för de avtal som man ingår. Man tar ansvar för den sysselsättning och den förändring av sysselsättningen som kan väntas bli följden av att man går in och träffar uppgörelser om avtal på höga nivåer. Utvecklingen under de kommande veckorna får ge svar på frågan om och i vilken omfattning parterna är beredda att besinna detta sitt ansvar. Det gäller såväl viljan att ställa upp på regeringens inflationsmål som viljan att inse att det finns ett mycket klart samband mellan lönenivåernas höjd och sysselsättningen. För höga lönenivåer kommer automatiskt att innebära sämre möjligheter för kommuner och landsting till nyanställningar, som i och för sig kan vara välmotiverade. Herr talman! Det hade varit önskvärt att parterna i denna avtalsrörelse hade kunnat frigöra sig från krav på olika former av förtjänstutvecklingsgarantier, följsamhetsklausuler etc. Om jag inte har alldeles fel, uttryckte finansministern själv denna förhoppning för några månader sedan. Men den har tydligen kommit på skam. Det kan ju inte vara självklart att löneutvecklingen inom den offentliga sektorn måste kopplas in i minsta detalj till motsvarande löneutveckling på den privata sidan genom olika former av förtjänstutvecklingsgarantier. Utgångspunkten bör givetvis vara att arbetsprestationen och varje enskild sektors lönebetalningsförmåga skall vara vägledande när det gäller att sätta löner för olika grupper av människor. Inte minst inom den offentliga sektorn är det enligt min mening absolut nödvändigt att man bryter upp ett föråldrat och utomordentligt stelbent lönesystem. Det är därför med stor glädje man kan konstatera att såväl arbetsgivare som arbetstagare tycks vara inriktade på att under innevarande avtalsrörelse söka lägga grunden till ett nytt lönesystem. Det bör då vara naturligt att man, när man tillskapar ett sådant, verkligen drar nytta av de möjligheter som ligger i en större flexibilitet och en större differentiering av lönesättningen. Herr talman! Det är naturligt att regeringens förmåga att bedriva en slagkraftig ekonomisk politik är av avgörande betydelse för landets möjligheter att återskapa förutsättningar för hög och jämn sysselsättning. Vid utformningen av denna ekonomiska politik är avvägningen mellan det korta och det längre perspektivet av helt central betydelse. Mycket tyder tyvärr på att regeringen prioriterar det korta perspektivet före det längre när det gäller sysselsättningsfrågorna. Den länge omhuldade myten att socialdemokraterna skulle vara särskilt väl skickade att upprätthålla s.k. full sysselsättning har, som jag inledningsvis påpekade när jag redovisade siffror för arbetslösheten, under senare tid visat sig vara en myt. En av huvudförklaringarna till det allt sämre sysselsättningsläget är att arbetsmarknaden gradvis fungerar sämre och sämre. Regeringens politik förstärker i flera avseenden den utvecklingen. Våra möjligheter att komma till rätta med den växande arbetslösheten beror i hög grad på om vi kan påtagligt förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Moderata samlingspartiet har vid årets riksmöte fört fram en lång rad förslag om detta, liksom vid tidigare riksmöten. De gäller t.ex. förbättrad yrkesutbildning och reformerad arbetsmarknadslagstiftning. Det senare inrymmer även en översyn av MBL. Vi har då tangerat de tankegångar som Ingvar Carlsson antydde i ett tal nyligen om att man måhända skulle se efter i vilken utsträckning MBL har tillgodosett de enskilda anställdas berättigade krav på insyn och inflytande i sitt arbete. Enskilda människor och arbetsgivare måste också erbjudas större frihet till rörlighet i arbetsorganisation och förläggning av arbetstider. Den debatt som nu förs om arbetstidsförkortning och arbetsdelning bör resultera i en politik som på alla sätt underlättar individuella lösningar och som inriktas på avregleringar och systemförändringar. Det förekommer från arbetsmarknadsministerns kansli ibland tankegångar i stil med att framtiden måste innebära mera av individuellt anpassade lösningar när det gäller arbetstiden. Det kunde vara av intresse för de få som nu sitter i kammaren eller för dem som i morgon tänker sätta sig här under fortsättningen av debatten att få höra detta uttolkas litet grand av arbetsmarknadsministern. Min fråga skulle kunna vara: Vad är det för individuella lösningar som arbetsmarknadsministern tänker på? Vad är det för typ av ändringar i lag-, regeloch avtalssystem som vi kan räkna med kommer som förslag från arbetsmarknadsministern för att kunna tillskapa möjligheter till sådana individuella lösningar? Det är ju väldigt lätt att tala om individuella lösningar, men det har sina komplikationer. Det innebär nämligen att man i ganska stor utsträckning måste ändra i lagoch regelsystemen. Herr talman! Jag vill gärna slå fast att moderata samlingspartiet avvisar arbetsdelning och generella arbetstidsförkortningar som medel att bekämpa arbetslösheten. Vi menar att Sveriges ekonomiska problem egentligen innebär att vi måste arbeta mera och inte mindre om vi skall kunna ta oss ur krisen. Det är förutsättningarna för detta arbete som måste ändras. Det kräver att enskilda människor och företag genom förändrad lagstiftning och förändrade avtal ges möjligheter att anpassa sin arbetstid och sina arbetsförhållanden till de krav som finns på bättre utnyttjande av maskinell utrustning, kunders önskemål om service, etc. Herr talman! En väl utbyggd och effektiv arbetsmarknadspolitik är oundgänglig i ett modernt samhälle som vårt — detta är ställt utom debatt. Vad vi däremot kan, bör och måste debattera är formerna för arbetsmarknadspolitiken. De tankegångar som nu allt oftare hörs från den högsta AMS-ledningens sida bär faktiskt självprövningens och omtänkandets signum. Uppriktigt sagt är det ganska befriande tongångar från ett verk som tidigare, när moderata samlingspartiet förde fram liknande tankar, allt hårdare svepte ofelbarhetens ombonade klädedräkt kring sin kyliga kropp. Förr när moderata samlingspartiet kom med förslag och konstruktiv kritik, uppfattades det alltid som ett hot mot AMS — man ville rasera. Nu framstår det som höjden av serviceanda, och det hela påminner litet om Jan Carlzon. Vi hälsar de nya tankegångarna välkomna. De tyder ju på att en hel del av den moderata kritiken mot den tidigare verksledningens sätt att sköta AMS var befogad. Jag begär inte att arbetsmarknadsministern skall ställa sig upp och bekräfta detta, men uppenbarligen måste man tolka den nuvarande verksledningens agerande, med statsrådets gillande, som ett tecken på att moderaterna till stor del hade rätt i sin kritik. Herr talman! Det kan därför finnas skäl för att ge AMS-kommittén tilläggsdirektiv om att utarbeta ett friare organisationsalternativ för arbetsmarknadspolitiken i framtiden. Följande huvudprinciper skulle då kunna vara vägledande — vi har skisserat dem i en kommittémotion. 1. AMS centrala organisation krymps kraftigt till förmån för den regionala och lokala verksamheten. 2. Huvudmannaskapet för den regionala och lokala verksamheten, med arbetsförmedling och beredskapsarbeten som huvudsakligt arbetsområde, ombildas till stiftelser med stat, kommuner, landsting och om möjligt också arbetsmarknadens parter som stiftelsebildare. 3. Arbetsmarknadsinstituten bör om möjligt infogas i denna nya organisation. 4. Arbetsförmedlingsmonopolet bör avskaffas. 5. Arbetsmarknadsutbildningen bör föras över till regionala bolag med stat och kommun som bolagsbildare. 6. Ansvaret för det kvarvarande selektiva regionalpolitiska stödet bör koncentreras till länsstyrelserna och en långtgående decentralisering av besluten genomföras. 7. Länsarbetsnämndernas starka inflytande över byggarbetsmarknaden kunde minskas. Byggarbetsnämnderna kunde avskaffas och kravet på distriktsarbetsnämnder avlägsnas. 8. Arbetsmarknadspolitikens roll och resurser avseende handikapparbetsmarknaden borde inriktas på att med subventionsneutrala metoder stimulera fram ökad anställning av arbetshandikappade på den öppna arbetsmarknaden. Herr talman! Låt mig säga några ord om ungdomsarbetslösheten. Jag tänker senare i repliker något bemöta Anna-Greta Leijons mycket positiva inställning till ungdomslagen. Jag var djupt gripen över den stämning som hon inledningsvis förmedlade till kammaren. Ungdomsarbetslösheten har under de senare åren mycket kraftigt ökat. Denna ökning är en av förklaringarna till den totalt sett höga arbetslösheten. Ungdomarnas situation på arbetsmarknaden måste angripas genom en konsekvent och kraftfull politik, som tar itu med grundproblemen och orsakerna till den växande ungdomsarbetslösheten. Moderata samlingspartiet lägger till årets riksmöte fram konkreta förslag i syfte att ta itu med dessa problem. Vi menar, herr talman, att en politik som inte tar itu med de grundläggande problemen vad gäller ungdomarnas situation kommer att förbli verkningslös. Det kommer med all sannolikhet att innebära att fler selektiva insatser från statsmakternas sida kommer till stånd, vilket försvårar och ibland direkt omöjliggör för de inblandade parterna — ungdomarna och arbetsgivarna — att överblicka situationen. Det är också viktigt att understryka parternas ansvar för att anpassa lönesättningen till ungdomarnas kunskaper och erfarenheter. Jag vill påstå att den främsta orsaken till den växande ungdomsarbetslösheten är just alltför höga ungdomslöner. Moderata samlingspartiet har vid ett flertal tillfällen pekat på sambandet mellan alltför höga ungdomslöner och svårigheter för ungdomar att få arbete. Denna insikt sprider sig alltmer. Det finns klara belägg för att det förhåller sig så. Det är utomordentligt angeläget att denna insikt omvandlas till konkret handling arbetsmarknadens parter emellan, med andra ord att de nya avtal som tecknas under avtalsrörelsen 1984 också beaktar lönesättningen för ungdomar utan direkta yrkeskunskaper. För de offentliga arbetsgivarna vore det naturligt att påtagligt göra justeringar i lönerna för ungdomar under 20 år. Herr talman! Inom arbetsmarknadspolitikens ämnesområde förs i dag en debatt som mycket enkelt kan sammanfattas i följande: Räcker arbetena till i framtiden? Det är ingen ny debatt i och för sig. Sådana frågor har rests tidigare i historien. De är vanligast i tider av stora förändringar när ny teknologi på bred bas breder ut sig och ersätter gammal beprövad. Utan tvivel står vi i dag inför utomordentligt stora förändringar inom det tekniska området. En allmän uppfattning är att vi i dag bara har sett början på datoriseringens effekter runt omkring i samhället. Självfallet skall man ta människors oro på allvar. Självfallet kommer det att finnas människor, både anställda och företagare, som hårt kommer att få känna av vad omställningen till den nya tekniken kan innebära. Men historien har lärt oss att med den nya tekniken skapas också möjligheter och förhoppningsvis även ett bättre materiellt utbyte. Skall man på ett positivt sätt kunna möta och dra nytta av den moderna teknikens möjligheter, måste också lagstiftningen anpassas till den nya tidens önskemål och krav. Det vore, herr talman, förödande om andra länder genom en mer flexibel lagstiftning, mindre detaljreglering etc. bättre kunde dra nytta av den nya teknikens möjligheter inom skilda samhällssektorer än vad Sverige med sin stela organisationsstruktur och förkärlek för detaljregleringar kunde göra. Till sist, herr talman! Tillgången till ett fast arbete utgör för de flesta individer och hushåll en förutsättning för försörjning. Tillgång till ett arbete ger också en känsla av frihet och oberoende som är viktig, inte minst ur moderat perspektiv där individens frihet sätts i centrum. Det är helt klart att moderata samlingspartiet till årets riksmöte lägger fram förslag om besparingar inom arbetsmarknadspolitikens område. I debatten brukar dessa besparingar från motståndarnas sida tas som någon form av argument för att moderata samlingspartiet skulle ha ett mindre intresse för arbetsmarknadspolitik, vara mindre intresserat av människors möjligheter att få tillgång till ett fast arbete. Jag vill mycket kraftigt understryka att ingenting kan vara mer felaktigt. Vår ideologiska grundsyn innebär att tillgången till ett arbete ger en ekonomisk försörjning, en ekonomisk frihet och ett oberoende. Det är riktigt att vi föreslår besparingar, i vissa fall kraftiga besparingar inom arbetsmarknadspolitikens område. Dels gör vi det från utgångspunkten att vi tror att den befintliga arbetsmarknadspolitiken kan bli effektivare, dels gör vi det utifrån övertygelsen om att vi för att rädda sysselsättningen i det längre perspektivet inte kan dra på oss hur stora kostnader som helst i ett kortare perspektiv. Vi har med andra ord, herr talman, för att rädda sysselsättningen i ett längre perspektiv valt att göra besparingar i dagens budget och därmed aktivt velat verka för ett lägre budgetunderskott. Därmed kan vi skapa bättre förutsättningar för att sanera svensk ekonomi och lägga grunden till en ekonomi i balans som, herr talman, utgör själva fundamentet för en fungerande arbetsmarknad.